Herr talman! Vi ska väl inte diskutera välfärden i dagens debatt. Jag kan dock inte låta bli att konstatera att vi har sjukvårdsköer och problem i skolan och omsorgen. Jag antar att Sven-Erik Österberg är ganska medveten om det. Men låt oss diskutera det vid ett annat tillfälle! Om det som man har gjort är den nya arbetsmarknadspolitiken så är jag ganska glad för det. Vi tar åt oss ett erkännande på den borgerliga kanten för att man ska matcha och satsa på kvalitet i stället för volym. Det är bra. Om ni har gjort något mer när det gäller arbetsmarknadspolitiken skulle jag gärna ha reda på det. Ni har kanske tagit till er något mer av våra förslag i den delen. Vi har tidigare lagt ett antal förslag för att vi ska få det bättre. I stort sett hela den ekonomiska industrivärlden är överens om att man ska sänka skatter. Det har ni tyvärr inte gjort. Jag har en känsla av att det mer är marknaden som har drivit på. Men låt oss höra vilka åtgärder ni har vidtagit när det gäller arbetsmarknadspolitiken för att vi inte ska få alltfler människor i arbetslöshet och för att vi inte ska få dessa flaskhalsar. Som jag påpekade i mitt inledningsanförande säger nästan alla arbetsgivare att man saknar kompetent arbetskraft. Detta är ett jätteproblem. Vad gör ni åt det, Sven-Erik Österberg?
Herr talman! Man kan säga att flaskhalsproblemen är arbetsmarknadspolitiken i det korta perspektivet. Det handlar om utbildning av arbetslösa så att man klarar matchningsproblemen. Men det handlar också om en framförhållningspolitik där det gäller att se vilka behov som finns i Sverige i framtiden. Där kan man faktiskt se den gigantiska satsning som har skett på högskoleutbildningen i Sverige. Alla de här högskolorna som växer upp skapar dynamik överallt ute i landet. Det var Kent Olsson och hans parti fullständigt emot och sade att det skulle vara en förödande politik där man skulle tappa kvalitet. Kent Olsson vet själv vilka ord som sades om detta. Det har visat sig att de här högskolorna är väldigt framgångsrika. Vi har fått många som går utbildningar där. Det är de som så småningom ska täcka upp de behov som finns i den nya ekonomin och i de nya arbeten som kräver allt högre grad av högskoleutbildning. Det är också en viktig del av hela politiken som hänger ihop med hur man ska kunna klara framtidens arbetsmarknad. Det finns naturligtvis mer att göra på det här området. Det är kanske så att man måste stimulera ända ned på grundskole och gymnasienivå också. Bättre yrkesvägledning kan vara en sak för att öppna vägarna för ungdomarna så att de ser vilka linjer som kommer att ge ett bra jobb och en bra lön. Det är en viktig del i detta. Jag tycker att det långsiktiga arbetet är minst lika viktigt här. På det kortsiktiga planet handlar det om utbildning om detta. Det diskuteras ju också. Utskottsmajoriteten har tidigare lyft fram frågan om bristyrkesutbildning. De som redan har ett yrke skulle kanske kunna utbildas till yrken som kräver högre kompetens. Då skulle man få en omrullning i arbetsmarknaden som frigör arbeten längre ned. Det är också någonting som ligger framför oss att diskutera under nästa år för att vi ska kunna undvika de flaskhalsproblem som vi har. En effektiv regionalpolitik kan vara en annan sak för att undvika flaskhalsproblemen. Allting måste kanske inte ligga centrerat, som det har en viss förmåga att vilja göra. Där kommer också regionalpolitiken in som ett effektivt medel.

Herr talman! Om man klämmer ihop det lite grann kan man säga att det finns två grupper som har det svårare än andra på arbetsmarknaden. Det är de äldre. 55-plus säger man ibland. Men det är kanske framför allt de som är uppemot 60 år och äldre som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den andra gruppen som har det väldigt svårt är invandrarna i Sverige. Det handlar oftast inte om att de har dålig utbildning. Det sitter fortfarande alldeles för många spärrvakter som har högskoleutbildningar. Det måste till en attitydförändring i hela samhället. Där kan vi kanske hjälpas åt över partigränserna. Här har arbetsgivarna naturligtvis också ett oerhört ansvar. Det är beklämmande att höra att en ung flicka i 25-årsåldern som ringer och presenterar sig och talar om vilken utbildning hon har, inte är intressant därför att hon har ett utländskt namn. Om samma person ringer nästa dag och presenterar sig med ett svenskt namn får hon komma på intervju meddetsamma. Där tycker jag att vi har en gigantisk uppgift bara på attitydområdet. Detta kan vi aldrig styra med lag. Det handlar om en medveten debatt i frågan. Alla människor har faktiskt ett lika värde och en plats i samhället oavsett vilket land man är född i. Det handlar om attityder. Det tror jag faktiskt att vi kan göra något åt. Detsamma gäller lite grann de äldre. Man kan säga att de äldre faktiskt är diskriminerade på vissa områden på grund av sin ålder. Det finns många som har hög utbildning eller rätt utbildning där också, men som är ointressanta. Samtidigt som företagen talar om att man inte får tag på arbetskraft så ratar man de äldre. Man kan fundera på vad man ska göra åt detta. När det gäller äldre arbetskraft måste man kanske fundera på särskilda stimulansåtgärder. Men det handlar också om attityder där. Nu löser sig kanske detta lite grann vartefter den lediga arbetskraften minskar. Då vänder man sig också till andra grupper som inte var intressanta tidigare. Det är egentligen oacceptabelt ur politisk synvinkel.

Herr talman! Deltidsarbetslösheten är ett annat bekymmer som man egentligen kunde ha nämnt ihop med de andra. Här bör man nog föra en förnyad diskussion. Mona Sahlin sade vid ett tidigare tillfälle att om det inte blir bättre måste vi kanske överväga att lagstifta. Nu vet jag inte hur lätt det är att lagstifta om detta. Det kan man föra en diskussion om. Men man kan väl tolka hennes uttalande så att hon ser oerhört allvarligt på detta om det inte sker någon förbättring. Detta finns mycket inom handeln, men också i den offentliga sektorn, i kommuner och landsting. Man säger att man har brist på personal inom vissa avdelningar samtidigt som man har en stor andel som faktiskt är deltidsarbetslösa. Det är naturligtvis en ekvation som vi inte kan acceptera. Det måste man göra någonting åt. En konkret åtgärd på det här området som jag kan peka på är att de som deltidsstämplar också blir aktiverade i aktivitetsgarantin på den del som man faktiskt stämplar, inom ett område som inte berörs där man jobbar. Lysekilsexemplet borde väl bannlysas från aktivitetsgarantin, om ni läste Aftonbladet för några dagar sedan. Det kommer på något sätt att sätta press även på arbetsgivarna i det här läget. De riskerar att förlora sina deltidsanställda därför att man kanske kommer in på ett område där man får en heltidstjänst och kan försörja sig på sin lön. Det kommer ju att sätta press på de arbetsgivare som utnyttjar deltidsanställningen på ett sätt som vi inte kan acceptera.
Herr talman! Jag tycker att vår värderade ordförande ska hållas räkning för att han lyfter fram sysselsättningen här i sitt stora, låt mig kalla det installationstal som utskottets ledare. Jag uppskattar också det som Sven-Erik Österberg sade om att han är beredd att lyssna på vettiga synpunkter. Det kan ju ingjuta en viss förhoppning hos oss i oppositionen. Sysselsättningsmålet är viktigt. Det är viktigt att nå de 80 %. Även om vi inte skulle klara det tycker jag att vi ska säga att vi inte får spara någon möda för att anstränga oss att nå dit. I den delen är vi i Folkpartiet beredda att sätta axeln till. Det är den stora kungsväg vi kan gå när vi bekämpar arbetslösheten. När det gäller den goda utvecklingen i Sverige är det bara att vara tacksam för att den är. Vi får tro att den håller i sig. Sedan säger Sven-Erik Österberg att den nog är den bästa i Europa. Det är inte riktigt sagt att det är bra i Europa. Han säger att politiken nog har betydelse. Kan det bero på - jag vågar inte säga det - att vi har så många socialdemokratiska regeringar i Europa? Jag vill inte påstå det, men det är klart att politikens innehåll och inriktning spelar in. Det jag saknade i Sven-Erik Österbergs tal var kanske egentligen bara en beredvillighet att röja undan hinder. Jag tror att hindren är en av de stora svåra sakerna. Det är viktigare att plocka bort dem än att fundera på en kompletterande lagstiftning. Allra sist, herr talman, eftersom jag bara tänkte ta en replik på grund av tidsnöden: Jag tror att det också är viktigt att vi upprepar för oss själva och andra här att grunden för välfärd är många människor i arbete. Därför måste arbetslösheten bekämpas om möjligt ännu hårdare.
Herr talman! Visst finns det s-regeringar i Europa. Men det kan ju vara så att Sverige har den bästa sregeringen som finns i Europa, jag vet inte. Men det kan ju vara en tolkning av det Elver Jonsson sade. Jag får väl tacka för hans synpunkter på den delen. Det är viktigt med lyhördhet, det vill jag också uttrycka. Jag kan hålla med om mycket av det Elver sade i sin replik. Det är naturligtvis absolut fokusering just på att få ut dem som fortfarande är arbetslösa. Välfärden blir ju så att säga inte komplett förrän alla de som söker arbete och vill arbeta också har arbete, så att de kan försörja sig på sin lön. Det är just där den enskilda individen faktiskt har uppnått en frihet som jag tror att vi alla står bakom här. Det är viktigt att poängtera i den här debatten att vi ska nå det målet. Ytterst ligger naturligtvis målet om full sysselsättning.

Herr talman! Timmen är sen på lucianatten när vi debatterar budgeten som är ett samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag tycker att vi har fått gröna framgångar i budgeten, främst då den gröna skatteväxlingen, som är en vinst för miljön på sikt. Det slås fast att 30 miljarder ska skatteväxlas fram till år 2010. Skatteväxlingen genomförs med höjda energi och miljöskatter, men skatten på arbete sänks. Hushållen får sänkt skatt på arbete genom att grundavdraget höjs. Företag och offentlig sektor får sänkt skatt genom att arbetsgivaravgifterna sänks, vilket kommer alla företag till del från storföretaget till den lilla egenföretagaren. Ett andra steg tas för att kompensera löntagarna för de allmänna egenavgifter som infördes successivt under 1990-talet. En utökad ram för stöd till långtidsarbetslösa ges fr.o.m. 2001. miljoner kronor, vilket är en anslagsökning med nära 50 %. Diskrimineringsombudsmannen ska få ökade möjligheter att stödja lokala nätverk för att motverka etnisk diskriminering samt för att driva anmälningar om etnisk diskriminering i arbetslivet till rättslig prövning. Herr talman! I budgeten skrevs in att en utredning skulle komma till stånd om möjligheten att införa något slags nationellt friår i Sverige. Arbetsmiljöklimatet på våra arbetsplatser har hamnat i en återvändsgränd. Tuff konkurrens och hårdnande ekonomi kräver ökad produktivitet, och stressen på arbetsplatserna bara ökar. Den som sviktar under pressen känner sig tvingad att stanna kvar på sitt jobb. Läget är långt ifrån bra. Det behövs nya tankar och grepp. Ett friår, herr talman, skulle kunna medföra att det arbetsmiljöklimat som nu många gånger råder på våra arbetsplatser mildras. En chans att kunna ta sig ledigt under ett år för att pröva på något nytt eller bara vara ledig och hinna med det man länge velat göra kommer att minska stressen. Vill man kompetensutveckla sig kommer arbetstagaren tillbaka med en ökad kompetens som kommer arbetsgivaren till godo samtidigt som en arbetslös har chansen att komma in på arbetsmarknaden. Företagsbarometer har visat att antalet nya företag i vissa delar av landet har minskat. Om det gavs en möjlighet till friår skulle kanske den statistiken bli annorlunda. Införandet av ett friår gynnar enligt Miljöpartiets modell nyföretagande genom att det ges ekonomisk möjlighet att starta ett företag under ett år. En indikator på detta är hur många FA-skattsedlar som skrivs ut i Sverige. En sådan skrivs ut om man har ett företag vid sidan av en annan inkomst som anställd. Om en stor del av de 160 000 som ansöker om FA-skattsedel fick en chans att satsa på sin företagsidé på heltid skulle statistiken över nystartade företag bli bättre. Friåret skulle ge en skjuts framåt för att öka antalet företag som startas av kvinnor. Enligt undersökningar drar sig kvinnor för att skuldsätta sig i större utsträckning än män. De 4 000 kvinnor som har fått kvinnolån skapade 12 000 jobb med de här pengarna. Förutsättningarna för att man ska få ett friår ska enligt Miljöpartiet vara att en arbetslös får arbete på den lämnade platsen under tiden. Detta skulle innebära att 4 000 personer skulle få in en fot på arbetsmarknaden och få jobb under ett år om en redan anställd kvinna fick denna chans. Utredningen kommer, herr talman, att visa om framför allt hårt pressade kvinnor men självklart också män kommer att få en chans att komma tillbaka till sig själva. De kvinnor i Trelleborg som har tagit denna chans till ett friår säger att det var som att vinna högsta vinsten. Sociala arbetskooperativ skriver jag om i en motion. Medlemmar i ett socialt arbetskooperativ är oftast de som står längst bort från arbetsmarknaden. Detta är en viktig metod i en rehabiliteringsprocess. Människor i dessa kooperativ är de som hamnar i en rundgång eller inte får plats någonstans därför att de är gränsfall i förhållande till lagar och bestämmelser. De platsar inte hos Samhall. De anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande och är därmed inte aktuella för AMI:s insatser, eller också anses de t.o.m. inte vara rehabiliteringsbara. Sociala arbetskooperativ fungerar som en egen juridisk person och är en demokratiskt styrd ekonomisk förening. Problemet är vad dessa människor ska livnära sig på. De utför ett arbete som är en viktig del i ett självförtroende. Man står inte tillräckligt nära arbetsmarknaden för att komma in i en arbetsmarknadsåtgärd och har svårt att få lön genom lönebidrag. Man arbetar med reducerad kapacitet men utför ändå ett arbete. Ett statligt kooperatörsbidrag vore en lösning. Jag tycker därför att det är bra att utskottet tillkännager att den översyn som pågår av både den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och delar av lönebidragssystemet även ska beakta de sociala arbetskooperativen i sitt arbete. Herr talman! I dag visas i Dagens Nyheter en rapport om hur produktiviteten har minskat i IT-företag i USA. Mer arbetstid ger lägre produktion. Rapporten säger att IT-anställda i USA jobbar alltmer men producerar allt mindre. Ett undersökningsföretag, Meta Group, visar att anställda vid dataföretag arbetar i genomsnitt 45 timmar i veckan, vilket är en ökning med 36 % sedan 1999. Samtidigt har produktiviteten minskat. Man har jämfört hur många kodrader en programmerare producerade 1999 och hur många som produceras i dag. Siffran har fallit från 9 000 i genomsnitt under förra året till 6 200 i dag. Det är en drastisk siffra. Som miljöpartist kopplar jag ihop denna nedgång i produktiviteten med en alltmer behövd arbetstidsförkortning. Människor kan inte fortsätta att öka sin arbetstid och pressa sig till det yttersta i ett stressat arbete under hård press utan att det syns någonstans. Vi har nu kanske nått gränsen för vad människor orkar med och därför behöver en daglig arbetstidsförkortning genomföras. Vi i Miljöpartiet ser fram emot en arbetstidsförkortning som verkligen kan komma löntagarna till del. Härmed, herr talman, vill jag säga att jag står bakom arbetsmarknadsutskottets budgetbetänkande. Jag vill också önska utskottets ledamöter en trevlig helg så småningom. Vi ska ju träffas senare.

Herr talman! Under 90-talets nedgångsperiod kom den dåvarande arbetsmarknadspolitiken att utvecklas till något av ett moras - ett moras som inte var till gagn för någon part, framför allt inte för de arbetslösa. Rundgången i systemen var legio. Meningsfulla utbildningsinsatser ersattes med mängdåtgärder för att skapa förutsättningar för återkvalificering till nya a-kasseperioder. Efterhand växte insikten fram att för att hävda arbetslinjen och för att skapa en möjlighet för de arbetslösa att återkomma på arbetsmarknaden behövde den ikraftvarande arbetsmarknadspolitiken, eller kanske bristen på arbetsmarknadspolitik, åtgärdas. Denna insikt resulterade i det beslut som kammaren tog i våras, benämnd förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt. Bakom det beslutet stod regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Bland de instrument som skapades fanns bl.a. aktivitetsgarantin, som tog sikte på de långtidsarbetslösa eller på personer som riskerade att bli långtidsarbetslösa. Det nya med aktivitetsgarantin var att den var starkt individorienterad. Den arbetslöse synliggjordes och myndigförklarades. Det dokument som är navet i aktivitetsgarantin är den gemensamt upprättade och godkända individuella handlingsplanen. I det här sammanhanget är det viktigt att notera att den ska vara just gemensamt upprättad. Båda parter påtar sig både skyldigheter och rättigheter - samhället genom att ställa resurser till förfogande och den arbetslöse genom att fullfölja det gemensamt upprättade dokumentet. Handlingsplanen ska vara ett dokument som leder till nödvändig kompetensutveckling med sikte på jobb för den arbetslöse. Det handlar således inte längre om att placera folk i olika åtgärder för att bryta en arbetslöshetsperiod, utan det handlar om just individuell utveckling. Herr talman! Aktivitetsgarantin har nu varit i kraft i cirka fem månader. Erfarenheterna skiftar över landet. Det kan vi konstatera utifrån den reaktioner som vi på olika sätt möts av. Själv har jag under hösten besökt ett antal projekt som ingår i garantin och ytterligare besök är planerade att göras under julledigheten. Vad jag kan konstatera, både av vad vi kan ta del av i den offentliga debatten och av mina egna besök, är att man tvingas konstatera att det här med gemensamt upprättade handlingsplaner är något som i varje fall inte hittills har haft någon högre prioritet. Om det beror på tidsnöd eller om det beror på något annat låter jag här vara osagt men jag tvingas konstatera faktum. Kanske kan en del av förklaringen sökas i det förhållandet att AMS jobbar utifrån begreppet jobbsökarplaner, inte utifrån det begrepp som riksdagen har beslutat om, nämligen individuella handlingsplaner. Innehållet i dessa båda begrepp bör materiellt vara helt olika. Dessa kritiska synpunkter på tillämpningen är inte något som vi i Vänsterpartiet är ensamma om, utan vi kan konstatera att de delas av flera, exempelvis av LO. LO för bl.a. fram kravet på en extern revision med uppgift att granska arbetsmarknadspolitiken utifrån hur denna är formulerad i riksdagsbeslut. Säkerställandet av rättssäkerheten ur den arbetslöses synvinkel är ett viktigt inslag i en sådan revision. Detta krav kan vi i Vänsterpartiet sluta upp bakom. Det här kravet tycker jag växer i styrka. I en intervju i LO-tidningen kan man i en intervju med just AMS-chefen läsa att det helt naturligt finns inkörningsproblem med aktivitetsgarantin. Vidare säger han att det inte finns något brett missnöje. Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken och aktivitetsgarantin fungerar på det sätt som vi beslutat, så att det hela faktiskt upplevs som ett stöd på vägen tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Den starka individorientering som slagits fast borde borga för detta faktum. Andra praktiska inslag i förhållande till aktivitetsgarantin som det kan finnas anledning att titta på är frågor om fördyrande omkostnader i garantin, möjligheten till betald ledighet och sjukförsäkringen. Deltagandet i aktivitetsgarantin kan av förklarliga skäl bli ganska långvarig. Därför finns det anledning att skapa regelverk som ger förutsättningar för ett socialt familjeliv. Detta innebär att det inom ramen för garantin naturligtvis måste finnas förutsättningar för exempelvis semesterfirande med familjen, utan att man drabbas ekonomiskt. Det kan tilläggas att det mellan samarbetspartierna finns en sådan uppgörelse som bara väntar på att bli materialiserad. Det bör också skapas former för ledighet som är likvärdiga med formerna i arbetslivet i övrigt då det gäller ledigheter kring exempelvis större helger. Deltagandet i aktivitetsgarantin innebär också i förhållande till passivt mottagande av kontanstöd att omkostnaderna för den enskilde ökar. Detta behöver också uppmärksammas. Den höjning av milersättningen som beslutats räcker i detta fall inte till. Alternativet till ett deltagande i aktivitetsgarantin är ju att man inte uppbär någon annan ersättning vid arbetslöshet än socialbidrag. En annan fråga som under senare tid har uppmärksammats är frågan om sjukförsäkringens utfall beroende på om den arbetslöse uppbär kontantstöd eller befinner sig i aktivitetsgarantin. I en artikel i LO-tidningen visar det sig att det kan ge inkomstskillnader som räknas i tusenlappar. Dessutom verkar regelverket tolkas på olika sätt över landet. Detta är naturligtvis otillfredsställande och behöver därför ses över. Vi i Vänsterpartiet utgår från att dessa saker ska kunna bli föremål för överläggningar mellan de samarbetande partierna, som också står bakom uppgörelsen om aktivitetsgarantin. Vad som här har sagts ska inte tolkas som kritik av det system som aktivitetsgarantin är, utan det ska ses som ett sätt att vårda ett i grunden bra beslut, som ju faktiskt garantin är, samt som ett försök att förbättra systemet till gagn för dem som det är till för, nämligen de arbetslösa. Med detta ställer jag mig också bakom Hans Anderssons yrkande. Eftersom han i sitt anförande glömde att yrka bifall till hemställan i övrigt gör jag det.

Fru talman! Ni som sitter på läktaren och ni andra här nere! Den fråga vi ska diskutera nu handlar om sänkt mervärdesskatt för djurparker. Regeringen föreslår att momsen sänks från 25 % till 6 %. Detta är en väldigt intressant fråga på många vis. Om det här betänkandet och den här propositionen hade utformats rätt hade det kunnat innebära en utmaning för djurparkerna att arbeta mer med artbevarande verksamhet och en rimligare situation för de enskilda djuren. Miljöpartiet har i ett antal motioner under många år krävt att detta ska stimuleras. Vi har t.ex. krävt stöd för Nordens Ark och liknande djurparker. Det skäl som vi kan se för att sänka momsen för djurparker är att det ska stimulera djurparkerna att ta ett större etiskt ansvar. De ska satsa mer på olika projekt som stärker djurens rätt och olika arters överlevnad. Om djurparkerna klarar detta mål är det helt okej, men klarar man det inte bör momsen återgå till den nuvarande momssatsen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Tyvärr har regeringen inte förstått att frågan i grunden är en djurrättsfråga. Bland remissinstanserna återfinns olika skattemyndigheter, företagarorganisationer, kommunförbund och djurparksintressen. T.o.m. Svenska Nöjesparkers Förening har tillfrågats, men inte djurrättsorganisationerna. Det här visar att regeringen valt att behandla frågan enbart ur ett skatte och näringsperspektiv. Därmed har man skapat en onödig konflikt. Det är inte på något sätt givet att djurparker bidrar till att öka respekten för djur. Det finns tvärtom skrämmande exempel på motsatsen. Tankarna går ofta tillbaka till den tiden när vi åkte runt och visade upp konstiga människor i olika sammanhang som andra, icke konstiga, människor fick betala för att se. Förhållandena i djurparker, på cirkus osv. har vissa likheter med den gamla tidens förakt för annorlunda människor. I den andra vågskålen när det gäller djurparker ligger förhoppningen att intresset för djur kan väckas så att människor kanske kan lära sig att se djur som individer, vilket kan leda till ett större ifrågasättande av t.ex. djurfabriker, djurtransporter och mer eller mindre vidriga djurförsök. Hur som helst måste man i grunden ha klart för sig att djurparker inte är någon naturlig miljö för de djur som hålls i fångenskap. Om det ska accepteras måste kraven vara hårda. Målet måste vara att stärka djurs ställning och medlen måste underkastas djurens behov snarare än företagens vinstbehov. Även om de flesta djurparker i Sverige på många sätt är bättre än i många andra länder och dessutom under de senaste åren blivit aningen mer anpassade efter djurens behov, ser inte vi någon anledning att sänka momsen för att stimulera en ökad kommersiell tillväxt av djurparkerna. Risken för detta ökar i takt med att vinstintressen och kommersialism alltmer dominerar samhället. Miljöpartiet anser därför att det är viktigt att riksdagen följer den här utvecklingen. Om momssänkningen kommer att innebära att satsningar på projekt för att skydda utrotningshotade arter utvecklas på att aktivt och positivt sätt, vilket även branschen använder som argument för en momssänkning, finns anledning att se positivt på den här reformen. Likaså om mer pengar används till att förbättra djurmiljöer, tillgången till veterinärer etc. Men om reformen å andra sidan innebär att kommersialismen ökar eller om utvecklingen står stilla när det gäller djurmiljöer och artskyddande projekt, finns det ingen anledning att låta momsreformen överleva. Riksdagen bör därför kräva att regeringen utvärderar reformen utifrån dessa aspekter samt att en första redovisning till riksdagen ska ske om senast tre år. Det är alltså upp till djurparkerna att anta utmaningen, och vi vet att flera av de seriösa djurparkerna faktiskt vill anta den utmaningen samtidigt som de icke-seriösa är rädda för den. De som är seriösa har ingenting att förlora på att vi röstar på den här reservationen. De som inte är seriösa är rädda för att Miljöpartiets krav ska gå igenom. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! I våras begärde ett enigt utskott att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om att momsen på entréavgifter till djurparker skulle sänkas från 25 % till 6 %. Anledningen till att utskottet förordade en sänkning var bl.a. att vi inte tyckte att det var rimligt att mervärdesskatten för djurparker var högre än den som gäller för museer. Vi tyckte att det var lite märkligt att det var 6 % moms på entréavgiften för att titta på uppstoppade djur eller djurskelett på ett museum medan det var 25 % för att se levande djur i en djurpark. Riksdagen har tidigare uttryckt att den reducerade momssats som EG-driektiven tillåter ska förbehållas verksamhet som tydligt utgör en del av kulturområdet. Utskottet gjorde bedömningen att djurparkernas verksamhet uppfyllde det här kravet. Seriösa djurparker har ett högt kulturvärde. De har t.ex. en stor betydelse för bevarandet av utrotningshotade djurarter. Regeringen har nu återkommit till riksdagen med förslag om en sänkning av momssatsen. Trots att ett enigt utskott begärde det här av regeringen har en motion väckts i frågan. Miljöpartiet kräver en utvärdering av den sänkta mervärdesskatten. Om sänkningen inte leder till en utveckling mot förbättrad djurmiljö, ökade satsningar på projekt för att skydda utrotningshotade arter och en ökad tillgång till veterinärer menar Miljöparitet att mervärdesskatten bör återgå till den generella nivån. Fru talman! Miljöpartiet tar på ett hedersamt vis upp djurens rätt i motionen. Trots detta yrkar vi i majoriteten avslag på yrkandet om en utvärdering. Vi menar att djurens rätt ska tas upp i andra sammanhang och hanteras av det utskott som har speciell kompetens på området, nämligen miljö och jordbruksutskottet. Jag vill ändå rent allmänt kommentera något runt det här eftersom djurrättsliga frågor är väldigt viktiga. Djurparker har ju funnits länge i vårt land. De är kära utflyktsmål för både barn och vuxna. Där kan vi se levande djur som vi annars bara kunde stifta bekantskap med via TV. Det är viktigt att barn får en god relation till både djur och natur. För att fördjupa barnens känsla och respekt för djur har djurparkerna en viktig roll. Djurparkernas roll har förändrats ganska mycket på senare tid. Från att enbart ha haft som syfte att visa upp djur har djurparkerna nu även en betydelsefull uppgift för att sprida kunskap om djur och deras miljö. Djurparkerna deltar också i nationella och internationella forskningsprojekt för bevarande av utrotningshotade arter. Det finns i dag djurarter som skulle ha varit helt utdöda om inte djurparkerna hade tagit sitt ansvar och ingripit för att rädda arten. Det finns också ett nytt EG-direktiv som betonar djurparkernas roll i det här avseendet. I takt med en ökad förståelse för djurs behov ökar också kraven på hur djurparkernas djur ska hållas och skötas. Många djurparker arbetar redan med att förbättra villkoren för sina djur. Inte minst allmänhetens intresse, önskemål och krav har betydelse när djurparkerna förändras. Fru talman! I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska behandlas. De bestämmelserna gäller naturligtvis även djurparkerna. Varje djurpark ska godkännas av Statens jordbruksverk. Och det borgar ju för att djurparkerna är bra ur djurskyddssynpunkt när de startar. Därefter är det centrala att det finns en bra och fungerande tillsyn. Det är den som ska utvärdera att djurskyddslagen följs. Dessutom pågår just nu ett arbete inom Jordbruksdepartementet för att modernisera Jordbruksverkets föreskrifter för hållande av djur i djurparker. Birger Schlaug tar också upp cirkusdjuren i Miljöpartiets motion. Cirkus är ju en gammal kulturtradition som för många av oss är förknippad med glädje, spänning och underhållning av hög klass. Inslag av djurdressyr är ofta mycket uppskattade. Cirkusdjur är djur som arbetar och reser mycket. Det finns cirkusar som byter föreställningsort var och varannan dag, och cirkusen rör sig över stora delar av landet varje säsong. Det gör att hållningen av cirkusdjur blir speciell och att de här djuren utsätts för särskilda påfrestningar. Men hur cirkusdjur ska hållas och skötas har hittills varit ett i det närmaste oreglerat område. Det är ju faktiskt viktigt att värna de här djuren genom bra djurskyddsbestämmelser. För att stärka skyddet för cirkusdjur har jordbruksministern haft en arbetsgrupp mellan svenska myndigheter och flera av landets cirkusdirektörer. De sistnämnda har i hög grad bidragit med aktivt arbete och konstruktiva förslag för att arbeta fram föreskrifter för hur cirkusdjur ska hållas och skötas. Det är glädjande att behovet av bra djurskyddsregler för cirkusdjur i allra högsta grad stöds av cirkusarna själva. Det här är första gången i Sveriges historia som sådana här föreskrifter tas fram. Förslaget har redan remissbehandlats, så föreskrifterna är inte långt borta nu. Fru talman! Djurskyddslagens portalparagraf att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom gäller alla husdjur och djur i fångenskap utom försöksdjuren. Den gäller alltså även för cirkusdjur. Tyvärr är djurskyddslagens 4 §, som handlar om att djur ska hållas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt, begränsad till livsmedels och pälsproducerande djur. Det här är något som ansvarig minister, Margareta Winberg, jobbar med, och hon kommer att försöka förändra det här i nästa djurskyddsproposition. Vi socialdemokrater står för en förändring i synen på djur. Den tid då vi utan hänsyn kunde göra våld på djur och natur är förbi. I dag har vi en insikt om att djur är individer med förmåga att känna olika känslor - om det så gäller smärta, leda eller glädje. Detta för naturligtvis med sig ett ansvar för oss människor eftersom det är vi som ofta definierar vad djur får uppleva eller inte. Det är ett ansvar som vi måste ta på mycket stort allvar. Vi står inför en ny tid i synen på djur. Vi behöver nya glasögon. Med dem upptäcker vi plötsligt flera grova felaktigheter i vår behandling av djuren. Vi kan inte skoningslöst exploatera dem för våra egna ekonomiska intressen. Men de nya glasögonen ser vi också djurens behov. Bara vi människor kan ta ansvar för att djuren får leva ut sina behov och agera naturligt. Konsekvensen blir att vi i dag t.ex. förbjuder djurhållning som vi traditionellt tagit för given. Fru talman! Det här blev ganska mycket om vad vi nu gör för att skapa en bättre situation för djuren. Jag vill, eftersom Birger Schlaug aktualiserat frågan i samband med ett skattebetänkande, ändå visa på att regeringen aktivt jobbar med de här frågorna. Men jag menar bestämt att det här inte är ett ärende för skatteutskottet. De som har speciell kompetens på området, nämligen miljö och jordbruksutskottet, är de som även i fortsättningen ska hantera de här frågorna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på motionen.

Fru talman! Det var ju ett vackert anförande som Lena Sandlin-Hedman höll, om nya glasögon och sådant. Men sedan återkom hon till att vi i skatteutskottet bara ska se skattetekniskt på de här frågorna, och då faller ju liksom alltihop. Hela propositionen, hela betänkandet andas enbart näringsliv. Det finns inte ett ord om djurrätt. Om regeringen hade haft minsta lilla förståelse för de här frågorna hade man låtit djurrättsorganisationerna vara en remissinstans. Jag förstår inte hur socialdemokraternas företrädare efter alla de vackra ord som varit kan säga nej till den här reservationen. Den innebär ju bara att vi ska ha en rejäl utvärdering och se vart det här leder - se om det leder i den riktning som jag och tydligen också Lena Sandlin-Hedman vill eller inte. Det är det som det handlar om. När det gäller cirkusar var det ju vackert sagt. Men uppriktigt sagt, vad är det för naturligt beteende att vara elefant, stå fastkedjad mer än halva året och åka land och rike runt? Är det kultur? Tycker Lena Sandlin-Hedman att det är kultur, och i sådana fall vad för kultur? Varför ska den sortens kultur stimuleras? Jag förstår uppriktigt sagt inte det. Uppstoppade djur får man se för låg moms. Neddrogade apor får man se för annan lika låg moms. Frågan är om inte uppstoppade djur har det bättre än neddrogade apor.
Fru talman! Först vill jag tacka Birger Schlaug för att han tycker att jag håller ett vackert anförande. Precis som jag sade i mitt anförande gör regeringen och det socialdemokratiska partiet just nu väldigt mycket på det djurrättsliga området. Vi har tagit på oss de nya glasögonen. Vi ser djur som individer i dag, och det gör att det pågår mycket arbete bl.a. på departementen. När det gäller frågan om en mervärdesskattesänkning, menar jag att vi i skatteutskottet genomför den tekniska behandlingen av det, sedan kommer det naturligtvis, precis som brukligt är när man gör sådana förändringar, att löpande utvärderas från Regeringskansliets sida. Det behöver vi inte uttala någon särskild mening om från riksdagen. När det gäller de djurrättsliga frågorna, menar jag att det är de som har en specifik kompetens på det området, som miljö och jordbruksutskottet har och som miljö och jordbruksministrarna har, som ska arbeta med de frågorna. Det gör de i allra högsta grad i dag.
Fru talman! Lena Sandlin-Hedman säger att det är andra som ska utvärdera. Jag säger inte att det är vi i skatteutskottet som ska utvärdera en gång i tiden. Det är inte det motionen och reservationen handlar om, utan det är att man ska utvärdera ur ett djurrättsligt perspektiv. En sådan utvärdering kommer inte regeringen att göra. Man kommer att utvärdera ur ett skattetekniskt perspektiv eftersom hela propositionen handlar om skatteteknik, inte om djurrätt. Det var det jag ville tillföra. Allt bra som Lena Sandlin-Hedman säger stämmer inte överens med att hon sedan yrkar avslag på reservationen. Jag vill att det ska utvärderas ur djurrättslig synpunkt - att man ska ha de nya glasögonen på sig. Om man säger att man tar tillbaka momssänkningen om inget positivt händer, är det en utmaning. De seriösa djurparksägarna har inget emot det. De ser det tvärtom som positivt så att de kan sätta tryck på andra djurparksägare, t.ex. Ölands djurpark. Det är väldigt positivt. Det är ingen som har något emot det, mer än de som är oseriösa - och uppenbarligen också riksdagens majoritet.
Fru talman! Om det är så att vi har oseriösa djurparker i vårt land måste det naturligtvis hanteras med den lagstiftning och de förordningar vi har. Den löpande uppföljning som genomförs av Statens jordbruksverk efter det att man har blivit godkänd som djurpark måste i sådana fall ta vara på den kompetens man har och ta itu med de djurparker som inte sköter sig. Jag menar att det görs oerhört mycket på det djurrättsliga området just nu. Ett exempel är det jag tog upp, nämligen att man för första gången i svensk historia tar fram föreskrifter för hur cirkusdjur ska hållas. Det händer otroligt mycket, och jordbruksministern arbetar seriöst med de här frågorna. Jag ser ingen anledning att yrka bifall till Miljöpartiets motion, utan jag står fast vid ett bifallsyrkande till vårt betänkande.

Fru talman, ärade ledamöter i kammaren, protokollsläsare! Vi vet alla att ekonomiska styrinstrument kan vara ett effektivt verktyg för att påverka utvecklingen inom olika områden. Vi diskuterar t.ex. höjd koldioxidskatt som ett instrument för att minska växthuseffekten. Det är ett område som hanteras inom miljö och jordbruksutskottet, men där skattelagstiftningen är ett instrument för att nå miljömål. En annan diskussion som pågår i samhället är ju huruvida gåvor till ideella organisationer som arbetar med t.ex. biståndsverksamhet ska bli avdragsgilla under förutsättning att organisationerna har 90 konton. Det är ett ekonomiskt styrmedel för att få seriösa organisationer, där merparten av gåvorna går till en bra verksamhet, att överleva, och få bort dem som är oseriösa och använder gåvorna till egen vinst och profit från marknaden. Det är ett annat exempel på ett ekonomiskt styrinstrument för att nå ett politiskt mål. Nu handlar det om huruvida momsen ska sänkas på djurparker. Vi vet att den momssänkningen kan leda till förbättrad miljö för djuren och en artbevarande verksamhet - och det är ett bra politiskt mål. Men vi vet också att oseriösa djurparker kan använda mossänkningen till ren vinst som stoppas i fickan. Eftersom vi inte vet vad förslaget om en momssänkning leder till är det självklart att man måste utvärdera resultatet inom ett antal år så att man ser hur det blev. Blev det så att vi med ekonomiska styrinstrument skapade en bättre verksamhet eller inte? För mig, och förmodligen de flesta som lyssnar på den här debatten, måste det te sig fullständigt obegripligt att man inte skulle våga utvärdera konsekvenserna av ett politiskt förslag. Det framstår som högst oseriöst. Därför måste kammaren bifalla reservationen. Det finns inget att förlora på att bifalla reservationen, utan då har vi tvärtom möjlighet att följa upp resultatet av de politiska beslut som vi fattar här i kammaren, och se om de leder till önskade åtgärder eller inte. Det argument som vi hörde mot en utvärdering var att det här är frågor som hamnar på miljö och jordbruksutskottet. Det blir ett moment 22 resonemang. I miljö och jordbruksutskottet kan man ju inte besluta om skattesänkningar eller ta tillbaka skattesänkningar. Vi måste ha förmågan att se de här frågorna i ett helhetsperspektiv. Det är ett ansvarstagande som man måste kunna kräva av riksdagens ledamöter.

Fru talman! I proposition 2000/01:24 föreslår regeringen skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele och datakommunikation. Alla som suttit uppkopplade med ett långsamt modem och en inte alltför snabb processor vet hur irriterande det kan vara att sitta och vänta på text och bilder. Men, fru talman, det finns många ting som man kan vara irriterad på utan att man för den sakens skull ska kunna ropa på statliga subventioner. Snabba uppkopplingar är förvisso viktigt och bidrar till en positiv utveckling i samhället. Företag som anser att de har behov av snabba förbindelser har också i stor utsträckning redan skaffat sig bredbandsanslutningar, eller är i färd med att göra det inom en snar framtid. Kostnaderna för dessa uppkopplingar är givetvis avdragsgilla i rörelsen, och därför finns det inget behov av subventioner. De privatpersoner som känner behov av snabbare uppkopplingar har ett stort och växande utbud att välja på. Dessutom går den tekniska utvecklingen mycket snabbt på detta område, så utbudet förväntas öka ytterligare. Bredband är inte bara viktigt för företag och privatpersoner som vill kunna kommunicera snabbare. Det är också, precis som det sägs i propositionen, viktigt för att man med god teknisk kvalitet ska kunna ladda ned multimediaprodukter. Multimedia, vad är det? Det är framför allt spel, musik och videoinspelningar. Fru talman! Det är svårt att se dessa som så viktiga för staten att man ska subventionera inkopplingar av bredband. De hör snarast till det privata nöjeskontot. En bredbandsanslutning ska konkurrera med inköp av DVD-spelare, DAB-radio, digital-TV På marknaden finns redan ett stort antal aktörer som med varierande tekniker erbjuder kunder bredband med olika hastigheter. Enligt olika tidningsuppgifter är intresset från allmänheten hittills ganska så svalt. I flerfamiljshus erbjuds bredbandsanslutningar för mellan 700 kr och 2 000 kr. Månadsavgifterna ligger runt 200 kr i genomsnitt. För att spegla hur man kan göra i ren glesbygd är Härjedalen ett bra exempel. I augusti 1999 gjorde man en marknadsundersökning för att ta reda på vilka behov kommuninvånarna hade och vad de var beredda att betala. På basis av det drog man upp sina planer. I Härjedalen utnyttjar man Telias fibernät och dessutom har man investerat i nya radiolänkar när man inte kan utnyttja Telias stomnät. Så skapas marknadsmässiga lösningar i glesbygd. Befolkningstätheten i Härjedalen är under 1 invånare per kvadratkilometer. Fru talman! Det finns fler orsaker till att vara skeptisk till nya subventioner. En subvention riskerar att upprätthålla en högre prisnivå än vad som annars hade varit troligt. Konkurrensverket har också framhållit att marknaden är bäst lämpad att svara för utbudet. Med ett bra tjänsteinnehåll kommer etableringen av bredbandsanslutningar att växa fram i tillräckligt snabb takt. Teknik och ekonomi utvecklas bäst utan snedvridande subventioner. Sverige är ett högskattesamhälle. Det innebär att politiker bestämmer över hur en mycket stor del av människors resurser ska användas. Utrymmet för den enskilde medborgarens egna beslut är mindre än i de flesta andra länder. Utrymmet för den enskilde medborgaren måste vidgas. Jag anser att vi snarast ska sänka skatterna, vilket bl.a. kan ske genom en prioritering bland statens verksamheter. Varje medborgare vet att grunden till en bra ekonomi, både för familjen och för stat och kommun, innebär att man måste välja bort en del av sina utgifter. Det ska vi politiker också göra. En satsning av det slag som föreslås i propositionen kan inte anses höra hemma i den statliga verksamheten utan bör vara förbehållen den konkurrensutsatta sektorn. Fru talman! Den här typen av riktade skattesubventioner ökar inte människors självbestämmande. Skattesänkningen gäller bara den som köper snabbare anslutningshastighet till sin dator för pengarna. Alltså inte nog med att statsmakten bestämmer över de pengar som den tar från medborgaren, utan det är också så att bara den medborgare som enligt regeringen uppger ett vällovligt syfte får på nåder tillbaka en del av sina pengar. En sådan politik går det inte att motivera, utan detta är ytterligare ett steg mot att förvandla medborgarna till klienter till stat och kommun. Nu är det föreslagna stödet i sig självt ingen stor ekonomisk fråga. Regeringen har ju också problem med att försöka beräkna kostnaden. Fru talman! Det är å andra sidan inte den enda frågan i sitt slag. Genom att konsekvent ta bort och motsätta sig den här typen av riktade stöd, undantag och bidrag, kan man på sikt sänka skatterna generellt, alternativt öka utrymmet för att ta hand om andra snedvridningar i samhället som denna kammare har avstått från att göra. Jag tänker då på änkepensioner, på ersättning för assistenter till handikappade osv. Där har det från majoritetens sida motiverats med att det inte funnits tillräckligt med medel. Men många bäckar gör stor å. Motsätter vi oss en sådan här sak ökar ju möjligheterna till bibehållet skattetryck. Om det skulle visa sig att hushåll i vissa delar av landet efter en tid inte kan få tillgång till ny IT infrastruktur på rimliga ekonomiska villkor får vi väl överväga lämpliga åtgärder. Därför, fru talman, bör det ankomma på regeringen att följa utvecklingen på det här området. Företag är, som sagt, själva kapabla att utvärdera behovet av och kostnaden för bredband. Det finns, som jag tidigare sagt, ingen anledning att skattesubventionera företagssektorn. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Utbyggnaden av IT-infrastrukturen är en av flera viktiga frågor för en positiv utveckling av vår ekonomi och därmed också vår välfärd. Utbyggnaden bör enligt kristdemokraterna i första hand ske i marknadens regi men staten har ett övergripande ansvar för att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet. Vad detta innebär för staten och hur det ska göras är inte självklart. Den skattereduktion för kostnader för anslutning till olika fastigheter som föreslås i detta betänkande kan förhoppningsvis bidra till att den s.k. digitala klyftan minskas mellan storstad och glesbygd samt mellan hög och låginkomsttagare. Förslaget i detta betänkande kan dock i flera avseenden förbättras genom ett bifall till kristdemokraternas reservation nr 2, som jag här, fru talman, vill yrka bifall till. I resten av mitt anförande kommer jag att kort redogöra för de förbättringar som vi anser bör göras vad gäller föreliggande beslutsförslag. Regeringen föreslår i propositionen att företag ska både få göra avdrag i inkomsttaxeringen och få skattereduktion för en och samma investering. Utskottet föreslår i stället att den skattereduktion som utgår för att finansiera utgifter i näringsverksamhet ska behandlas som ett näringsbidrag för att undvika dubbelkompensation. Det här är visserligen ett steg i rätt riktning men kristdemokraterna ifrågasätter starkt om näringslivet är betjänt av nya företagsstöd och om de små företagen verkligen efterfrågar fler specialregler att hålla reda på. Eftersom det redan finns en möjlighet till avdrag för kostnader för bredbandsanslutning i näringsverksamhet kommer det begränsade ekonomiska stöd som utskottets förslag i praktiken medför inte heller att ha någon avgörande betydelse för investeringsbesluten i företag där bredbandsanslutning är nödvändig för företagens konkurrenskraft. Fru talman! Vi kristdemokrater anser därför inte att företag ska omfattas av den här möjligheten till skattereduktion för s.k. bredband. Vi vill i stället satsa samtliga resurser som är avsatta på att förbättra hushållens och fastighetsägarnas möjligheter till skattereduktion. 5 000 kr. För de flesta privatpersoner upplevs nog investeringskostnader på lägst 8 000 kr som förhållandevis höga, vilket sannolikt kommer att innebära att de flesta avstår från att investera i en bredbandsanslutning. Detta har påpekats av flera av remissinstanserna. En av anledningarna till den s.k. hem-pc-boomen är sannolikt att de förmånliga reglerna om datautrustning för hemmabruk inte är beroende av investeringens storlek. Som förslaget i det här betänkandet är utformat innebär det att hushållen kommer att uppfatta det som för dyrt att komma i åtnjutande av skattereduktionen. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att om hushållen ska stimuleras till att installera bredband måste tröskeln för att bevilja skattereduktion vara låg. Vi föreslår därför att skattereduktion ska medges med ett belopp motsvarande 50 % av kostnader som överstiger 1 000 kr, upp till 9 000 kr. Därmed kommer skattereduktion att medges med maximalt 4 000 kr för kostnader som överstiger 1 000 kr. Genom att medge skattereduktion även för lägre belopp och genom att minska reduktionens maximala storlek något minskar också risken för att vi genom möjligheten till skattereduktion håller uppe priserna. Om skattereduktion medges endast för kostnader som överstiger 8 000 kr, som utskottets majoritet föreslår, kommer marknaden förmodligen att styras bort från billigare lösningar mot olika dyrare alternativ. Om staten ska lämna skattereduktion för investeringar i bredband måste regelverket också vara konkurrensneutralt. Den här typen av regler riskerar ju alltid att snedvrida konkurrensen. Detta gäller även avseende valet av teknisk lösning. Teknikutvecklingen inom detta område går mycket fort, vilket jag tror att vi alla är medvetna om - t.ex. när det gäller att anpassa befintliga nät till bredbandskapacitet. Men också komprimeringstekniken har utvecklats starkt, vilket gör att kraven på bandbredd minskar. Framstegen när det gäller teknik för dataöverföring innebär ofta bättre prestanda till lägre pris. Kristdemokraterna vill därför inte utesluta några typer av tekniska lösningar så som utskottsmajoriteten föreslår. Tack!
Fru talman! Det vi nu avhandlar, dvs. skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för dataoch telekommunikationer, är närmast att beteckna som en detalj i ett mycket större och viktigare sammanhang, nämligen att åstadkomma en landsomfattande infrastruktur på data och teleområdet med bredbandsteknik. I detta större sammanhang har regeringen haft och har alltför låga ambitioner, och man har visat stor valhänthet i sitt agerande. Av allt att döma kommer man nu inte ens att kunna leva upp till sina egna mycket begränsade ambitioner i ärendet. Centerpartiets uppfattning i frågan torde vid det här laget vara väl känd. Den är att vi snarast möjligt ska se till att företag och hushåll i hela landet har tillgång till den nya bredbandstekniken. Det är nämligen en oerhört viktig förutsättning för tillväxt på något så när lika villkor i alla delar av landet i en näraliggande framtid. En snabb och massiv utbyggnad av den nya tekniken kräver på samma sätt som tidigare infrastruktursatsningar, ett samhälleligt ledarskap och delvis samhällelig finansiering. Det har inte regeringspartiet och samarbetspartierna velat eller kunnat leva upp till. Det gör å andra sidan inte heller moderaterna och andra, som hävdar att detta kommer att skötas av marknadskrafterna. I Moderaternas reservation står det att läsa: "Vi delar motionärernas uppfattning att det i första hand är marknaden som bör svara för utbyggnaden av IT-infrastrukturen. Om det skulle visa sig att hushåll i vissa delar av landet inte kan få tillgång till en ny IT-infrastruktur på rimliga ekonomiska villkor bör lämpliga åtgärder övervägas utifrån det läge som då skulle uppkomma. Enligt vår mening är det angeläget att regeringen bevakar utvecklingen och är beredd att återkomma till riksdagen om det skulle behövas." Vad betyder detta? Betyder det att moderaterna är så naiva att de tror att marknaden ser till att företag och hushåll i hela landet får tillgång till den nya tekniken inom rimlig tid? Så står det i reservationen. Jag tror ändå inte att de är så naiva. Nej, jag tror snarare att det rör sig om ren och skär cynism. Man inser att det även i framtiden kommer att förbli stora vita fläckar på den Sverigekarta som utvisar bredbandstäckningen i olika delar av landet. Man lämnar helt enkelt företag och hushåll belägna inom dessa fläckar i sticket. Fru talman! Vi menar att hela den här frågeställningen måste tas upp igen. Vi yrkar därför avslag på regeringens förslag till skattereduktion. Vi yrkar också att riksdagen uppdrar åt regeringen att återkomma med en strategi för att garantera ett finmaskigt bredbandsnät som huvudsakligen baseras på optisk fiber och som leder till "nära hemmet" och "nära företaget" varhelst dessa befinner sig i landet. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Rolf Kenneryd har ägnat sig åt en analys av de formuleringar som vi har i vår reservation och kommit till vissa slutsatser, som framstår som något bisarra för den som lyssnade på mitt anförande. Jag refererade till en av de glesast befolkade kommunerna i landet, nämligen Härjedalen, som har löst det här problemet. Kommunalrådet i Sveg säger så här: Den svenska bredbandsdebatten är som ett aprilskämt. Jag ifrågasätter det mångmiljardbelopp som man nu talar om för bredband. Politikerna har inte förstått sammanhangen. De diskuterar fel saker. Sedan berättar han, vilket jag refererade till, hur man har löst detta i Härjedalen, där varje kommuninvånare och varje fritidshus kommer att kunna vara uppkopplade till en mycket rimlig kostnad. Det finns alltså marknadsmässiga lösningar, vilket han också framhåller. Det behöver inte styras från staten, utan det finns tillräckligt mycket konkurrens för det här.
Fru talman! Jo då, jag lyssnade på Carl Erik Hedlunds anförande. Det är möjligt att man kan hitta enstaka exempel där eldsjälar med mycket stora uppoffringar kan lösa detta också i glesbefolkade delar av landet. Men det exempel som Carl Erik Hedlund refererar till är ännu icke genomfört. Det återstår att se om det kommer att genomföras med de ambitioner som Carl Erik Hedlund här har refererat. Jag tillåter mig att, på goda grunder, betvivla att det kommer att lyckas med de begränsade ekonomiska resurser som föreligger i dessa glesbygder.

Fru talman! Jag har precis angivit dem. Det är de mycket begränsade ekonomiska resurser som föreligger i dessa glesbefolkade delar, kombinerat med de höga kostnader som är förenade med en sådan här investering. Framtiden kommer att utvisa vem av oss som får rätt i det hänseendet.

Fru talman! Varför, för vem och med vad? De här tre frågorna är typexempel på frågor som borde besvaras innan en proposition som innebär ökade utgifter läggs. Varför ska staten satsa pengar på ett utbyggt bredbandsnät där huvudtesen är att nätet ska "medge överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster"? Man måste ställa sig frågan: Vad är egentligen bredband, inte tekniskt utan funktionellt? Är det ett nytt sätt att kommunicera, att skicka e-post, chatta eller på andra sätt kontakta andra människor? I så fall behövs knappast det vi kallar bredband över huvud taget. De flesta enkla vardagstjänster skulle det gå lika bra att göra via ett modernt modem över en vanlig telefonledning. Det viktigaste här vore att marknaden skapade ett nytt taxesystem. Tidsbunden taxa, där man betalar för varje minut, borde ersättas av en enhetstaxa för själva teletjänsten. Telia har redan börjat införa detta via sina ADSL-abonnemang. Regeringen tycks ha insett detta när man inte riktar in sig på vanlig kommunikation utan i stället talar om multimedier. För multimedier krävs helt andra överföringshastigheter. Bilder och ljud, var för sig eller tillsammans, behöver ett kommunikationsnät som inte ser ut som det vi har i dag, vare sig det är gamla telefonledningar med nya överföringstekniker eller trådlös kommunikation. Men vem behöver då ett nät som ska kunna visa rörliga bilder med ljud på datorn? Blir inte datorn en ersättning för TV:n? Har staten, om det är så, ett ekonomiskt ansvar för att ersätta dem som vill byta från ett TV-system till ett annat? Vilka extra tjänster kräver vi som privatpersoner som innebär att den statliga satsningen kan anses som samhällsnyttig? Vilka tjänster på nätet kräver bredband? Den frågan är kanske extra viktig att fundera över när man vet vilka tjänster på nätet som hittills har visat sig vara de enda som är lönsamma. Det är ju så att det finns en fri marknad. Så kommer man in på fråga två: För vem? Förespråkarna för offentliga satsningar på bredband brukar hävda att företagandet behöver det. Jag vågar påstå att det är en sanning med mycket stor modifikation. Var finns de undersökningar som visar på företagens behov av bredband som kan medge "överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster"? De allra flesta småföretagare jag pratar med - de som huvudsakligen skulle beröras av propositionens förslag - har inga större krav på bredbandstjänster. Om de använder Internet över huvud taget är det som ett effektivt kommunikationsverktyg. Multimediesatsningar är för de flesta ganska främmande. Det finns andra satsningar som skulle påverka småföretagandet betydligt mer. Vad är det, återigen, som säger att staten ska ge oss privatpersoner stöd för att byta ett TV-system mot ett annat? Det finns ändå en fri fungerande marknad. Så går jag till slutfrågan: Med vad? Tekniken inom detta område går hisnande fort. I dag menar experterna att glasfiberkabel är det enda sättet att klara den snabbhet som behövs, i vart fall fram till ganska nära huset. Men hur säkert är det? Fundera själva tio år tillbaka i tiden. Hur många av oss hade hört talas om Internet, e-post och multimedietjänster över nätet? Hur många hade ens hållit i en mobiltelefon? Den enda sanningen om framtiden är att den är väldigt svår att sia om. Ingen av oss här kan säga att den teknik som vi i dag ser som lösningen är lösningen i morgon. Kanske är det glasfiber, kanske elledningar, kanske trådlös överföring via master eller satellit eller kanske något helt nytt. Vad gör den fria marknaden? Fru talman! När jag inte är ersättare i riksdagen är jag kommunpolitiker i Örebro. Vi har under hösten haft ungefär samma diskussion i kommunstyrelse och kommunfullmäktige som vi för här i riksdagen i dag. Alla partier är eniga om att frågan är svår. Ska kommunen gå in och gräva för eget bredbandsnät? Vi har inget givet svar. Frågan har delat de flesta partierna. Majoriteten har ändå, liksom majoriteten i kammaren troligtvis kommer att göra, tagit ett beslut om att i princip påbörja utbyggnaden. Folkpartiet i Örebro har intagit samma ståndpunkt som Johan Pehrson företrätt för Folkpartiet i utskottet. Det finns helt enkelt för mycket okänt och för mycket osäkerhet för att man ska kunna gå in med en offentligt finansierad satsning på en marknad som ändå redan finns och där det privata företagandet redan agerar. Den privata sektorn ska inte störas i onödan i en väl fungerande marknadsekonomi. Det privata kapitalet är ett riskkapital och ska också kunna få ta både risker och vinster i en framtida bredbandsutbyggnad. Med detta, fru talman, skulle jag vilja yrka bifall till reservation 4 i utskottets betänkande.
Fru talman! I detta skatteutskottsbetänkande behandlar vi frågan om skattereduktion av utgifter för vissa anslutningar för tele och datakommunikation. Låt mig inledningsvis yrka bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Det går bra för Sverige, vilket jag är mycket glad för, fru talman. Men tillväxten ökar inte lika snabbt och arbetslösheten minskar inte lika fort i alla delar av vårt land, utan vi har en regional obalans. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi på olika sätt och med olika medel gör allt för att minska klyftorna mellan tillväxtregioner och övriga landet. Satsningar för att åstadkomma en hög anslutningsgrad till teleoch datakommunikationsnät med hög överföringshastighet även i glesbygd är en viktig del i detta och kan få stor betydelse för förutsättningarna för att bo och verka i den norra delen av mitt Värmland, liksom i andra glest bebyggda delar av vårt avlånga land. Även orter utanför tillväxtområdena måste få möjlighet att bl.a. producera högteknologiska varor och tjänster samt utbilda inom kvalificerade yrkesområden. En väl fungerande IT-infrastruktur måste alltså kunna användas av alla över hela landet. Människor och företag ska ha tillgång till snabb dataöverföring till en rimlig kostnad i storstäder såväl som i glesbygd. Staten har ett ansvar för att bredband i IT infrastruktur byggs ut även på de platser i vårt land där investeringarna inte är lönsamma för privata företag. Det är, fru talman, vårt gemensamma ansvar att minska den regionala obalansen och verka för att även glesbygden får tillgång till den nya IT En av de satsningar som togs upp i samband med riksdagens IT-politiska beslut i våras gällde införandet av en möjlighet till skattereduktion för bredbandsanslutningar. Det är detta förslag som vi nu behandlar. Från utskottsmajoritetens sida tillstyrker vi det av regeringen framlagda förslaget, med undantag för ett par ändringar. Den ena ändringen är motiverad av att den som får skattereduktion inte till viss del ska bli dubbelt kompenserad genom att utgiften för en anslutning också kan dras av vid inkomstbeskattningen. Den andra ändringen är att skattereduktionen inte ska vara beroende av hur ägandet är organiserat. Enligt det förslag som regeringen lagt fram går det inte att få någon skattereduktion om det finns en intressegemenskap mellan det företag som ska ha anslutningen och det företag som utför arbetet. Därmed skulle det vara omöjligt för ett kommunalt bostadsföretag att få skattereduktion om ett kommunalt bolag gör anslutningarna. I övrigt, fru talman, stöder vi från utskottsmajoritetens sida regeringens förslag, som i korthet innebär följande. Skattereduktionen ska gälla för 50 % av de kostnader som överstiger 8 000 kr, dock högst 5 000 mars 2003 är sista dagen för ansökan om skattereduktion. Anslutningen ska vara ny. Den ska medge överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster, och den ska ge den anslutne möjlighet att välja leverantör av överföringstjänster. Värdet av eget arbete och eget material får inte medräknas i underlaget för skattereduktionen. Utgifter för abonnemang ingår inte heller i underlaget. Ett krav för skattereduktion är att den som utför anslutningen har F-skattsedel. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Så, fru talman, ska jag kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet. Det är reservationer från samtliga borgerliga partier, men från olika utgångspunkter. Man förespråkar allt från en ren marknadslösning till en strategi för en garanti för ett finmaskigt bredbandsnät nära hemmet. Låt mig, fru talman, konstatera att det även i denna fråga föreligger en borgerlig splittring. Moderata samlingspartiet framför - som vanligt, vill jag säga - att en marknadslösning är det bästa sättet att tillgodose efterfrågan på nätanslutningar och nättjänster. Utifrån detta avstyrker de inte helt överraskande regeringens förslag. Även Folkpartiet avstyrker förslaget och förespråkar en marknadslösning. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att en uppbyggnad av en väl fungerande IT-infrastruktur ska ske i första hand genom marknadens försorg, men vi har ingen politisk övertro på marknadslösningar. Marknadslösningar kan vara effektiva och innebära konkurrens, men de leder inte till demokrati, rättvisa och jämlikhet. Därför avvisar vi de krav som framställs om att marknaden helt ska få styra uppbyggnaden av en sådan viktig del av vårt lands infrastruktur. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska den regionala obalansen och se till att den nya IT infrastrukturen kan användas av alla över hela landet. Kd föreslår bl.a. att tröskeln för skattereduktion ska sättas lägre än med regeringens förslag samt att vissa typer av tekniska lösningar inte ska vara undantagna från skattereduktionen. Men man avstyrker inte förslaget. Centerpartiet anser att förslaget har för låg ambitionsnivå och avstyrker därför detsamma samt anser att regeringen ska återkomma med ett annat förslag som garanterar bredbandsnät nära hemmet över hela landet. Fru talman! Utskottsmajoriteten tillstyrker inte heller förslagen om att utvidga skattereduktionen eller att omarbeta det här i den riktning som Centerpartiet förordar i sin reservation. Kristdemokraternas förslag anser vi har en för stark inriktning mot tillväxtområdena. Med deras förslag kommer inte glesbygden att prioriteras, och inte heller kommer den regionala obalansen att minska. När det gäller Centerpartiets förslag anser vi att det är viktigt att lägga fast förutsättningarna för uppbyggnaden så snart som möjligt, så att uppbyggnadsarbetet inte försenas i onödan. Vidare förutsätter vi från utskottsmajoritetens sida att regeringen följer upp hur skattereduktionen utnyttjas och att man har en beredskap för att återkomma till riksdagen med de justeringar som kan vara lämpliga för att utbytet av statens IT-infrastruktursatsningar ska bli så bra som möjligt. Sedan, fru talman, måste jag kommentera det som Carl Erik Hedlund sade. Han tog upp det här med Härjedalen och den satsning som sker där. Han sade att detta sker helt i marknadens regi. Carl Erik Hedlund! Det stämmer inte. Det som man bygger upp i Härjedalen är förvisso mycket bra, billigt och effektivt, men vi ska också vara medvetna om att det satsas 9 miljoner kronor av allmänna medel och att man förväntar sig att även få del av den statliga subventionen, så det sker inte helt på marknadens villkor där uppe. Men jag tycker att det är bra att den här satsningen sker, och vi ska se till att det här också kommer alla där uppe till godo. Än en gång, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Bedömer Lisbeth Staaf-Igelström att det IT-paket vari den här skattereduktionen ingår är tillräckligt för att förse norra och västra Värmland med den teknik som man behöver också i dessa delar av landet inom rimlig tid?
Fru talman! Först vill jag, när det gäller Rolf Kenneryd, säga att han hade en fullständigt nedgörande kritik mot Moderaternas och Folkpartiets marknadslösningar i den här frågan. Till stora delar instämmer jag i Rolf Kenneryds uppfattning i den här frågan. Sedan undrade han om jag tror att det här kommer att räcka till. Jag tror att nivån är lämplig i nuläget. Men jag avslutade mitt anförande med att säga, vilket vi också skriver i betänkandet, att vi noga ska följa det här. Det här är nämligen en oerhört viktig fråga. Vi ska noga följa den, och om det behövs något ytterligare får regeringen återkomma till riksdagen i den frågan.
Fru talman! Min bedömning är att det redan nu står klart att det här inte kommer att vara till fyllest för att man ska kunna uppnå de strävanden som vi har och som också Lisbeth Staaf-Igelström ger uttryck för.

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande anser vi att det är viktigt att det här kommer i gång snabbt och att det inte blir förseningar. Vi anser att det med Centerpartiets förslag om att man ska återkomma med ett nytt förslag kommer att ta alldeles för lång tid, och det innebär då att det här kommer att försenas. Vi anser att det är bättre att komma i gång med det förslag som vi har. Sedan får man utvärdera det, helt enkelt.

Fru talman! Jag ska göra mitt bästa för att göra mig hörd. Lisbeth Staaf-Igelström pratar här om att man förordar marknadsmässiga lösningar, som det står i propositionen också. Men det ska vara begränsningar när det gäller rättvisa etc. Jag trodde, fru talman, att det numera var inskrivet i det socialdemokratiska partiprogrammet att marknadsekonomi ska vara styrande. Är det den typen av marknadsekonomi, som fortfarande ska ha ett stort inslag av övergripande statlig reglering, som Lisbeth Staaf-Igelström här förordar? Då handlar det ju inte så väldigt mycket om hur marknaden fungerar. Jag skulle vilja fråga Lisbeth Staaf-Igelström varför det ska vara nödvändigt att subventionera multimediaprodukter som då konkurrerar, som jag sade i mitt anförande, med DVD-apparater, digital-TV, DAB-radio etc. Varför ska man just styra in på detta område, när det visar sig att 95 % av privatpersonerna, enligt en undersökning som PTS har gjort, är nöjda med de moderna modemen?
Fru talman! I vanlig ordning tror Moderaterna och dess företrädare här, Carl Erik Hedlund, att marknadslösningarna är lösningen på allting. Vi socialdemokrater tror på marknadslösningar till en stor del, men vi vet också att det behövs andra medel för att det här ska komma många människor till godo. Carl Erik Hedlund sade också i sitt anförande att det var ett svagt intresse från allmänheten. Ska vi avstå från att göra framtida långsiktiga och viktiga investeringar för att man i dag inte har det stora intresset? Vi socialdemokrater är övertygade om att det här intresset kommer. Det kommer mer och mer. Därför är det här en oerhört viktig satsning. Sedan pratade också Carl Erik Hedlund i sitt anförande om skattesänkningar. Vi vet ju att skattesänkningar är det allena rådande för moderater. Vi socialdemokrater vet att skatter och välfärd hör ihop. Men jag förstår Carl Erik Hedlunds inlägg när jag läser Där är rubriken: M vill sluta prata fördelning. Då förstår jag Carl Erik Hedlunds inlägg, fru talman.
Fru talman! Det var ju bra att Dagens Nyheter har bidragit till att öka förståelsen. Jag har tyvärr inte läst den artikeln, men jag ska ta del av den. Fru talman! Det som Lisbeth Staaf-Igelström tar upp här är intressant hur många synvinklar. Men jag kunde inte riktigt höra att jag fick svar på min fråga om varför just det här med bredband känns angeläget. Det är en teknik i vardande, och som flera anföranden här i kammaren i dag har visat händer det oerhört mycket på det tekniska området. Varför ska då staten gå in och binda sig för en typ av lösningar? I den här propositionen exkluderar man ett antal lösningar och säger att man när det gäller t.ex. kabel-TV, ADSL och sådant inte ska kunna få något bidrag, utan det ska vara den här som möjliggör de här breda lösningarna. Vi är nu i ett pionjärstadium. Varför inte, som på alla andra områden, i stället låta marknaden söka och finna lösningar och sedan se vad som fungerar bäst? Sedan kan man se om behovet finns i utsatta områden eller i glesbygder där man inte kan göra det så bra som man har gjort i Härjedalen av någon anledning. Då kan man ju överväga om man ska ha det här, men inte på nuvarande stadium. Man låser sig kanske för en föråldrad teknik.
Fru talman! Jag finner det märkligt att inte Carl Erik Hedlund har läst vad hans partiledare säger i en stor artikel på en helsida i Dagens Nyheter den 8 december. Men, som sagt: Läs, begrunda och se! Moderaterna vill sluta prata fördelning; det är en stor rubrik på denna sida. Sedan är det på det sättet, Carl Erik Hedlund, att det här är en framtida satsning. Det är en mycket viktig satsning, och det är en mycket stor viktig infrastruktursatsning. Det är därför som vi inte vill överlämna den helt och hållet till marknaden. Jag har sagt tidigare att marknaden till stor del kan lösa det här. Men det är inte enbart marknaden som ska lösa den här stora viktiga infrastruktursatsningen. Det här måste komma alla till del. Vi har en regional obalans, som jag säkert tror att Carl Erik Hedlund också känner till, och vi socialdemokrater ser att det här är en viktig del när det gäller att minska den här regionala obalansen.
Fru talman! Jag håller med Lisbeth Staaf infrastruktur i hela landet. Det är därför som vi har föreslagit att skattereduktion ska medges redan för kostnader som överstiger 1 000 kr. I den departementspromemoria som ligger till grund för regeringens förslag har man antagit att 70 % av företagen, men endast 15-20 % av hushållen på landsbygden kommer att ansöka om en skattereduktion, vilket gör att man kan ifrågasätta förslagets regionalpolitiska effekter. Glesbygdsverket går t.o.m. så långt att man i sitt remissvar menar att det finns en risk för att de resurser som avsatts inte kommer att utnyttjas till fullo, eftersom ribban för skattereduktionen ligger för högt. Den ligger enligt utskottsmajoritetens förslag på 8 000 kr. Marknaden för företag i glesbygden utgörs ofta av hushåll i glesbygden. Om inte hushållen ansluter sig till bredband kan marknaden förbli omogen och glesbygdsföretagens möjligheter att t.ex. sälja sina tjänster lokalt bli små. Fru talman! Jag vill fråga Lisbeth Staaf-Igelström om hon inte tror att investeringskostnader på minst 8 000 kr för de flesta hushåll framstår som alltför höga.
Fru talman! Vi har valt lösningen med skattereduktion för att den ska avse sådana anslutningar som är avsevärt mer kostnadskrävande än de är i normala fall. Det är därför vi har valt de här gränserna och de här beloppen. Men, som jag sade tidigare också skriver vi i betänkandet att vi noga kommer att följa upp den här frågan och se till att det blir ett bra utfall av de stora satsningar vi gör på de här viktiga framtidsinvesteringarna, en bra IT-infrastruktur. Kd:s förslag ser jag mer som att det kommer att gynna tätorter. Närmare tätorter tror jag att marknaden - detta ord - kommer att kunna klara anslutningen till en rimlig kostnad. Det vi vill är att skattereduktionen ska komma de avsevärt mer kostnadskrävande lösningarna till del och att man ute i glesbygden ska kunna göra det här. Vi tror på de här beloppen och på de här gränserna.
Fru talman! Med det förslag som regeringen har presenterat och som utskottet till stora delar har ställt sig bakom kommer man att styra mot dyrare lösningar när man t.ex. begränsar valet av tekniska lösningar. När man också sätter ribban, om jag får kalla det så, så högt som 8 000 kr kommer man naturligtvis att styra mot dyrare lösningar utan att ha några garantier för att de är bättre eller bättre rustade för de behov vi har i framtiden. Genom att sänka ribban, som kristdemokraterna föreslår, öppnar vi för fler hushåll. Det kan hända att en del av dem ligger i tillväxtregionerna, men framför allt, som Glesbygdsverket skriver, kommer också hushållen i glesbygd att finna det här förslaget attraktivt. Vi styr också över och uppmuntrar marknaden, som är en mycket viktig aktör här. Det ska vi vara medvetna om. Oavsett vilket förslag som vinner gehör i kammaren i dag kommer man att få en press på sig att ta fram billiga lösningar med höga prestanda.
Fru talman! Som kammaren och fru talman kan konstatera har vi olika uppfattningar i den här frågan. Vi har valt olika lösningar. Jag tillstyrker fortfarande vårt förslag i betänkandet och avstyrker kd:s reservation i den här frågan, fru talman.
Fru talman! Jag skulle än en gång vilja återvända till frågan Varför? och be Lisbeth Staaf-Igelström på något konkret sätt beskriva vilka multimedietjänster som efterfrågas exempelvis av företag i glesbygden eller av privatpersoner i glesbygden och varför det i så fall är statens uppgift att genom en skattereduktion ändra på den utveckling som ändå är marknadsgiven. Kanske några konkreta exempel på vilka multimedietjänster som efterfrågas.
Fru talman! Det är faktiskt vårt gemensamma ansvar att se till att även glesbygden får tillgång till de här viktiga infrastruktursatsningarna. Det är inte enbart i tätorter och tillväxtområden som det här ska ske. Därför kommer vi nu att gå in från statens sida för att se till att man även i Bergslagens glesbygder kan få möjlighet att få bredband. Detta är en framtidssatsning. Det är därför som vi stöder den här delen. Skattereduktionen ska alltså avse anslutningar som är avsevärt mer kostnadskrävande, som jag sade. Jag går inte in på den tekniska delen i den här frågan, utan det här är en framtidssatsning som vi socialdemokrater i utskottsmajoriteten tror på.
Fru talman! Ändå måste det finnas något slags tanke bakom. Man kan säga att det här är en viktig framtidssatsning, men vad är innehållet? Orden förstår jag, en viktig framtidssatsning, men jag begriper fortfarande inte vad det är som är så viktigt i innehållet som gör att staten under en tvåårsperiod kommer att satsa drygt 11⁄2 miljon kronor på detta. Jag ser fortfarande inte innehållet. Risken är för stor, menar jag.
Fru talman! Om inte Staffan Werme inser varför vi ska se till att ha en skattereduktion så att detta även kommer människor utanför tätorter och tillväxtområden till godo, blir jag lite bekymrad. Marknaden kommer inte att kunna klara av det här fullt ut över hela landet. Det är därför som vi ska ha skattereduktionen.

Fru talman! Det är ganska fascinerande att lyssna på den här debatten. Läser man betänkandet och lyssnar på debatten undrar man om debatten egentligen handlar om det här betänkandet. Här finns alltså två klara linjer i kammaren. En linje representeras av Centerpartiet, som i princip säger: Satsa 60 miljarder av statliga pengar och bygg ut! Sedan finns det en annan linje som förespråkar marknadslösningen. Det är faktiskt på det sättet. Även om vi har det här betänkandet med förslag om skattereduktion är det marknadslösningen som sex partier här i kammaren står bakom. Moderaterna menar att en sådan här skattereduktion inte ska behövas. Skattereduktion är inte bra. Samtidigt säger man att om det sedan visar sig, vilket inte är helt otroligt, skriver moderaterna i princip i sin reservation, kanske vi måste vidta den här typen av åtgärder i alla fall. Det här visar att majoriteten i utskottet faktiskt ligger ett steg före moderaterna. Vi kanske kan se lite längre fram att marknaden inte kommer att fixa detta överallt i landet. Det är därför den här lösningen finns. Det vi diskuterar här i dag är skatteavdraget. Men man bör också ta med den andra hälften, nämligen det stöd som ska gå ut till kommunerna för att de ska kunna dra ut bredband till perifert belägna hushåll, en sak som marknaden inte kommer att fixa till rimliga kostnader. Exemplet Härjedalen är mycket bra i det sammanhanget. De kalkylerar faktiskt med att komma i åtnjutande av de 1,6 miljarder som avsätts till kommunerna för att bygga ut i glesbygden. Vi kommer nog att se, Staffan Werme var inne på det, att man i många kommuner runtom i landet diskuterar detta. Hur ska vi på kommunal nivå kunna höja attraktionskraften för den här kommunen? Det här är ett sätt att marknadsföra kommunerna. Ibland kommer man att använda de nät som redan finns. Ibland har man kommunala bolag som ligger väldigt långt framme i det här sammanhanget. Detta är också en del i marknaden. Men, märk väl, där handlar det inte om att vi ska subventionera. De kommuner som bygger i tätorter kommer inte att subventioneras. Subventionen till kommunerna avser de glesbefolkade områdena. Sedan säger Folkpartiet att vi inte ska ha skattereduktionen. Det är efterfrågan som gör att marknaden ökar. Det kanske finns en efterfrågan, men vi ska väl ge alla hushåll en rimlig chans i alla fall. Vi måste på något sätt från statens sida överbrygga prisskillnaderna mellan glesbygdsbefolkningen och befolkningen i centralorterna. En uppkoppling kostar inte särskilt mycket i de tätbefolkade områdena. Det här är väl en form av glesbygdspolitik och regionalpolitik. Det blir mycket överord och övertoner i en sådan här debatt. Carl Erik Hedlund säger att pengarna kunde ha använts till assistentersättning eller änkepensioner. Det är fråga om 1,6 miljarder under två år. Men med moderaternas lättsinne förstår jag mycket väl att ni kan tänka er att inteckna 1,6 miljarder hur många år som helst. Det handlar om ett tillfälligt stöd. Sedan har man hört att det görs jämförelser med hemdatorstödet, dvs. det stöd som gavs i och med att man slapp betala förmånsvärde. Men PC-stödet är en helt annan debatt. Det var en lyckad del, men har inget alls med detta att göra. Den kritik som kan riktas mot det föreslagna stödet är naturligtvis att det incitamentmässigt kanske inte är det absolut bästa. Det är en fördröjning kanske på ett till ett och ett halvt år innan det märks i plånboken. Vi har i en motion pekat på att det kanske hade varit bättre att utnyttja skattekontot och redan månaden efter få stödet. Då skulle man känna direkt vid investeringstillfället att man får stödet. Vi valde dock att inte fullfölja detta - mycket på grund av den enkla lösning som utskottsmajoriteten har förespråkat. Däremot hade vi ett annat yrkande i vår motion, nämligen att det inte skulle bli både skattereduktion och avdragsrätt för samma belopp. Det hade varit en mycket främmande fågel i svensk skattelagstiftning, dvs. att få avdrag för en kostnad man inte har. Å andra sidan kan vi säga att vi har varit mycket nyskapande och nydanande. Förslaget till lösning är att göra en skattereduktion skattepliktig. Det är ju nästan lika roligt! Detta är möjligen en lite udda lösning, men den är faktiskt praktisk och enkel för att lösa problemet med att inte få både skattereduktion och avdrag. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag tyckte inte att jag fick svar av Lisbeth Staaf-Igelström på min fråga, men Per Rosengren var inne på samma fråga. Frågan är svår. Vi vet inte vad framtiden ger. Jag sade i mitt anförande att vi inte vet vad framtiden bär i sitt sköte. Som jag ser det har glesbygden redan i dag möjlighet att emot multimedier. Sveriges television finns, det finns en massa satellitkanaler. Det är multimedier. Vad är det som gör att innehållet i denna multimediesatsning är så betydelsefull för samhällsekonomin att man ska gå in med en subvention? Jag har lite svårt att se det, och jag har sagt det tidigare. Vad är det som är så viktigt samhällsekonomiskt?
Fru talman! Detta är ett sätt att utjämna skillnaderna mellan dem som bor i glesbygd och dem som bor i centralorter. Det är ganska orimligt att man bara ska behöva betala 900-1 500 kr om man bor i en centralort för en viss service, men om man bor i glesbygd ska man behöva betala 17 000-20 000 och inte få någon subvention. Det kommer ändå att bli mycket dyrare i glesbygden. Detta är ett sätt att öka tillgången för glesbygden. Detta är en form av oerhört viktig regionalpolitik.
Fru talman! Jag får ändå inget svar på frågan vad som är innehållet i detta. Runar Patriksson, vår riksdagsman från Folkpartiet i Värmland, skulle säkert säga att den viktigaste infrastruktursatsningen för norra Värmland vore att ge lite mer pengar till vägarna. Det är en viktig satsning för dem. Där finns ett innehåll, man vill alltså transportera gods. Vad finns det för innehåll i den här satsningen? Jag bor i Örebro tätort. Jag har jättedålig mottagning på 2:an och 4:an på min TV eftersom jag bor på baksidan av en stor kulle. Om jag skulle få en perfekt TV-bild skulle jag få satsa några tusen i en parabol. Det kommer alltid att finnas skillnader mellan människor. Man måste ha koll på vilket innehåll man vill stödja och som är samhällsekonomiskt viktigt.
Fru talman! Jag kan hålla med om att vägar kanske är minst lika intressanta för företag och småföretag runtom i landet. Men man får inte göra en motsättning av detta. Återigen: Vi vet inte i dag fullt ut vad småföretagen i glesbygd kommer att kunna utnyttja detta till. Vi vet inte vad den nya tekniken för med sig. Vi vet att när det gäller snabba överföringar av bilder, konferenser osv. fordras det bredband, annars blir det ett väldigt "tuggande". Bara för några år sedan visste vi inte om att detta skulle vara möjligt. Jag är övertygad om att det kommer att komma ännu fler tjänster som är viktiga, inte minst för de små och medelstora företagen i glesbygden. Det är en sak. Den andra saken är att vi vill överbrygga skillnaden i infrastruktur, att den ska kunna ges till alla i Sverige till en rimlig kostnad. Det kommer ändå att vara en stor skillnad, och man kommer att vara gynnad av att bo i tätort. Jag har precis samma problem med min TV. Jag bor bakom Leksbergskullen i Mariestad. Jag kommer inte åt Skövdesändaren och får rikta min antenn åt ett annat håll. Jag skulle också kunna skaffa mig en parabol, men det går inte att dra sådana paralleller i det här sammanhanget. Här handlar det om en helt annan teknik som kan ge glesbygden möjligheter som saknas i dag.

Fru talman! Betänkande SkU9 handlar om anpassning till EG-fördraget i en rad företagsskattefrågor. Inom flera av de områden som berörs har den svenska lagstiftningen ensidigt gynnat svenska företag och investeringar i Sverige. I och med föreliggande betänkande är det slut med detta. Vi tvingas nu öppna möjligheterna generellt även för företag från andra länder inom EU. Som flera remissinstanser har påpekat kvarstår dock ytterligare bestämmelser som kan vara oförenliga med EU-lagstiftningen. Regeringen har då valt att inte behandla dessa regler nu utan hänvisar till sittande utredningar, bl.a. den s.k. fåmansbolagsutredningen, 3:12-utredningen. Man har valt att avvakta i stället för att nu komma med förslag på dessa områden. Vi ser att det är angeläget att dessa utredningar påskyndas eftersom de regler som behandlas där kan strida mot vad som gäller i EU. Sett från företagens behov, särskilt småföretagen, är det nödvändigt att påskynda dessa utredningars arbete. Rent generellt anser vi att det inte finns någon anledning att göra åtskillnad mellan företag i EU och andra utländska bolag. Det finns ju en värld utanför EU-området, vilken är av stor och växande betydelse. Svenska skatteregler bör därför inte försvåra etablering av verksamheter över gränserna. Vi bör inte resa onödiga murar kring EU som hindrar företag och människor att verka på grund av oförmånliga skatteskäl. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över det svenska regelsystemet och anpassar det till internationell rätt. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. I betänkandet görs också klart att delägare i utländska värdepappersfonder ska kapitalbeskattas på samma sätt som vid försäljning av svenska värdepappersfonder. Denna uppfattning delar vi. Men i detta sammanhang kan det vara värt att notera den skattemiljö som fonder i Luxemburg arbetar i. Beskattningen av själva fonden är i Luxemburg 6 % av fondkapitalet mot 11⁄2 % i Sverige. Skatten för själva fonden är alltså 25 gånger högre här. Detta förhållande i sig verkar inte till Sveriges fördel vad gäller etablering av fondverksamhet. Utvecklingen går mot att finansföretagen själva och deras kunder blir alltmer observanta på skatteskillnader, samtidigt som det blir allt lättare att agera utifrån dem. Självklart står vi bakom att utländska företag i Sverige ska ha samma rättigheter som svenska, dock med den synpunkten att man borde se över reglerna för att gälla även utländska företag från länder utanför EU. I propositionen anför regeringen att avkastning på eget kapital endast borde beskattas en gång inom bolagssektorn. Denna princip följs när det gäller utdelningar men inte kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Detta strider inte bara mot huvudprincipen utan ökar också incitamenten till skattearbitrage mellan de olika inkomstslagen. Det är också en konkurrensnackdel i förhållande till länder som har denna skattefrihet. Mot denna bakgrund vill vi att regeringen snarast återkommer med ett förslag som skattebefriar näringsbetingade andelar. Det brådskar att vidta åtgärder, vilket utvecklingen av det stora antalet utlandsstationerade riskkapitalbolag har visat. Omstruktureringar är en viktig del i utvecklingen av ett effektivt näringsliv. Många länder inom och utanför EU har redan regler som underlättar effektiva förändringar på det här sättet. Ett av många exempel på att Sverige inte är konkurrenskraftigt i det här avseendet fick vi för en tid sedan när Telia sålde sitt dotterbolag via Holland för att slippa reavinstskatten. Man kan bara konstatera att snabbheten och rörligheten bland internationella aktörer ökar trycket på att inte ha skatteregler som verkar direkt konkurrenshämmande. Avslutningsvis kan jag bara instämma i finansministerns uttalande, som han gjorde för ett år sedan när han svarade på en fråga från mig. Han svarade då: "Slopad reavinstbeskattning på näringsbetingade aktier skulle innebära ökad attraktionskraft för Sverige som bas för internationellt verksamma koncerner och samtidigt - vilket också är mycket viktigt - påtagligt förenkla den svenska företagsbeskattningen."

Herr talman! Per Erik Granström har ställt ett antal frågor till mig. Den första fråga jag vill kommentera gäller hans syn på beskattning av näringsbetingade andelar. Det är mycket riktigt så som Per Erik Granström har sagt att reglerna som de nu är innebär att en inkomst beskattas två gånger i bolagssektorn och en gång hos mottagaren när det gäller denna typ av aktier. Det innebär en trippelbeskattning, Per Erik Granström. Detta är inte bara den dubbelbeskattning vi normalt sett pratar om utan en trippelbeskattning. Det är bl.a. den effekten som vi vill undvika genom att trycka på behovet av att man avskaffar reavinstskatten på näringsbetingade aktier. Visst sitter det utredningar som tittar på detta, jag är medveten om det. Men de är försenade. De skulle ha framlagt sina resultat redan i år, och de är försenade. Därför vill vi i vår reservation trycka på att de verkligen bör komma med ett förslag. Visst är det krångliga saker som dessa utredningar behandlar. Jag är också medveten om det. Men andra länder har klarat detta, och då måste vi klara det i Sverige också. Meningen med reservationen är alltså att betona vikten av att man landar på ett resultat som innebär att skatten på näringsbetingade andelar verkligen försvinner. En annan fråga som Per Erik Granström tog upp vill jag bara kort beröra här. Det är detta att vi vill ha en utredning som anpassar det svenska skattesystemet till ett internationellt skattesystem. Det innebär inte att vi vill ha exakt samma regler, bara att det är bättre anpassat ur framför allt konkurrenshänseende. Vi vill inte nöja oss med att anpassa oss till de länder som finns i EU. Vi anser att det finns en stor och påträngande värld utanför EU också. Varför ska vi alltid vara så passiva och bara reagera på sådant som vi måste reagera på? Varför inte tillsätta en utredning som gör att Sverige kan vara lite mer aktivt och förekomma de behov som finns från andra länder? Jag undrar vad Per Erik Granström har för syn på detta. Varför ska vi vara så passiva?

Herr talman! Jag är mycket nöjd med svaret när det gäller Per Erik Granströms syn på behovet av att avskaffa skatten på näringsbetingade aktier. Jag vill bara betona att jag tycker att de här utredningarna nu har suttit tillräckligt länge. De tillsattes 1998, och det finns väldigt mycket fakta omkring behovet av regler för att man inte ska kunna smita undan skatten på ett sätt som inte är acceptabelt. Så jag tycker nog att Per Erik Granström kunde hjälpa mig med att trycka på hos regeringen så att de kommer med ett resultat snart. Det lär ju också dröja innan reglerna träder i kraft. Till sist vill jag bara kommentera Per Erik Granströms syn på det här med dubbelbeskattningsavtalen. Visst är det bra att de finns. Men man skulle kunna gå lite längre genom en lagstiftning som gör att de här dubbelbeskattningsavtalen inte behövs utan att vi ligger före i lagstiftningen, att Sverige kan gå före. Vi är ju kända för att vara rationella och för att förenkla mycket jämfört med många andra länder. Varför inte gå i bräschen även här? Lagstiftning kan ibland vara bättre än avtal när det gäller sådana här skattefrågor.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 2000/01:11 behandlas vissa förmögenhets och punktskattefrågor. Jag tänker helt kort börja med punktskattefrågorna för att sedan lägga större delen av min tid på förmögenhetsskatten. Moderaterna sade nej till avfallsskatten som införes den 1 januari i år. Vår kritik då kvarstår. Avfallsskatten är inte till fördel för miljön. Den är krånglig och full av undantag. Dagens förslag från utskottsmajoriteten innebär att nästa undantag ska göras. Detta befäster bara vår kritik. Moderaterna vill att regeringen ska återkomma med förslag till avveckling av avfallskatten. Veterantraktorer bör enligt Moderaterna omfattas av samma skatteregler som veteranlastbilar, dvs. de ska vara skattebefriade. Uppfinningsrikedomen när det gäller att ta ut skatt är som synes outtömlig. Allt och alla kan och ska beskattas enligt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nu, herr talman, till en skatt av en helt annan dignitet än dem jag hittills pratat om; förmögenhetskatten. Herrar i mörka kostymer, som röker tjocka cigarrer och har tusenlappar i fickorna - det är bilden av en kapitalägare, en person som klarar av att betala sin förmögenhetsskatt. Det är denna bild som Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet vill frammana, allt för att kunna försvara förmögenhetsskatten. Men detta stämmer inte längre. Om denna typ av personer över huvud taget finns i Sverige så är det just de som inte betalar förmögenhetsskatt. Observeras bör att problemet inte är att dessa personer slipper betala förmögenhetsskatt. Problemet är att mormor Agda, pensionär, som betalat av på sitt skärgårdshus som gått i arv i generationer nu drabbas av både en chockhöjning av taxeringsvärdena med höjd fastighetsskatt som följd och förmögenhetsskatt. Problemet är att familjen Svensson med barn, boende i ett radhus i Stockholmsregionen, inte längre kommer att ha råd att bo kvar, eftersom familjen förutom höjd fastighetsskatt också drabbas av förmögenhetsskatt. Lösningen på orättvisan är alltså inte att de som i dag slipper betala förmögenhetsskatt ska börja betala. Nej, lösningen på problemet är att förmögenhetsskatten avskaffas för alla. Och detta är vad vi moderater vill. Vi vill ta bort sambeskattningen som ett första steg och samtidigt höja fribeloppet till 1,5 miljoner kronor per person. Det vill vi göra redan nästa år. År 2002 vill vi avskaffa förmögenhetsskatten för alla. Man kan fråga sig varför det har blivit så här orättvist och godtyckligt. Riksdagen beslutade på förslag av den borgerliga regeringen 1991 att förmögenhetsskatten skulle avvecklas och att man skulle göra det under en treårsperiod. 1994 sköt den socialdemokratiska regeringen upp slopandet av förmögenhetsskatten, vilket ledde till att förmögenhetsskatten återinfördes. Ett undantag gjordes för aktier ägda av personer eller familjer som hade mer än 25 % av rösterna och om bolaget hade introducerats 1992 eller senare. På så sätt undantogs ett tiotal familjer. För att undvika en massflykt från landet och en flykt från A-listan till de skattebefriade OTC-listorna kom det i slutet av 1997 nya regler som innebar att ägaren slipper förmögenhetsskatt om han eller hon vid tiden för bolagets börsintroduktion haft 25 % eller mer av rösterna, oavsett när bolaget introducerats. På så sätt undantogs ytterligare några. Man ska då notera att Moderaterna vill ta bort förmögenhetsskatten för alla. Förmögenhetsskatten är inte träffsäker, vare sig i ekonomisk eller moralisk bemärkelse. Det går inte att motivera att aktieinnehav i Telia och Huvudstaden är skattepliktiga men inte aktieinnehav i Europolitan och Drott eller att småshusinnehav för eget boende är skattepliktigt men inte fastighetsinnehav för andras boende. Pensionssparande i aktiefonder i PPM:s regi är skattebefriat men inte individuellt pensionssparande i aktiefonder. Snårigt? Ja. Rättvist? Nej knappast. De ekonomiska argumenten för att avskaffa förmögenhetsskatten är många. Utan förmögenhetsskatt skulle viljan och möjligheten att satsa pengar i aktier öka. Utländska och svenska aktieägare skulle få samma villkor. Sparandet skulle öka. Kapitalflykten från Sverige skulle kunna stoppas. Rent skattemässigt är förmögenhetsskatten kontraproduktiv. Det finns uppgifter om att kapital i storleksordningen 500 miljarder kronor har placerats utomlands. De flesta andra länder har inte förmögenhetsskatt. Och om de har det är fribeloppen för när förmögenhetsskatt börjar tas ut betydligt högre än i Sverige. Inom EU är det få länder som har kvar förmögenhetsskatten. Frankrike är ett av dessa få länder som fortfarande tar ut förmögenhetsskatt. Men då ska man komma ihåg att Frankrike tar ut 0,55 %-1,8 %, men då är fribeloppet över 6 miljoner kronor. Mycket få länder i världen tar ut både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Herr talman! När det gäller förmögenhetsskatten så ägnar sig Miljöpartiet och Vänstern åt ett sällan skådat hyckleri. De säger en sak i massmedierna och i debatter. Men när det blir skarpt läge och möjlighet att göra någonting åt förmögenhetsskatten, genom att i skatteutskottet t.ex. stödja Moderaternas förslag att som ett första steg ta bort sambeskattningen eller rösta för ett sådant förslag här i kammaren, då tar maktintresset över. Då är det viktigare att sitta vid maktens grytor än att förverkliga det som man saluför på gator och torg. Redan i början av 1998 sade Birger Schlaug, Miljöpartiet, att förmögenhetsskatten är snedvridande och missgynnar entreprenörer. Vidare sade han: I princip är det fel på både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Jag anser att man borde se över hela systemet och fixa så att man på sikt får bort dessa skatter. Herr talman! När det gäller Vänstern blir det lätt patetiskt när Per Rosengren för mindre än en månad sedan, närmare bestämt den 21 november, här i kammaren i en interpellationsdebatt om fastighetsskatten sade: "I Stockholm är det naturligtvis ett problem med fastighetsskatten. Och det kanske inte är fastighetsskatten som kommer att vara det stora problemet under de kommande åren när man inför en begränsningsregel utan förmögenhetsskatten. Med anledning av detta skulle jag vilja fråga finansministern om det inte är möjligt att sätta sig ned och diskutera förmögenhetsskattens effekter. Nu när man tar bort frysningen är det inte bara fastighetsskatten som ökar. Begränsningsregeln tar ju bara hänsyn till fastighetsskatten. Men den ökning som sker av förmögenhetsskatten kommer över huvud taget inte att beaktas i detta sammanhang." Men varför tänkte inte Vänstern på detta en månad tidigare när ni med pukor och trumpeter förklarade att Vänstern var överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om budgetpropositionen? När det gäller sambeskattningen sade Vänstern i våras här i kammaren att man inte då, men nästa gång, skulle stödja förslaget från Moderaterna om att som ett första steg ta bort sambeskattningen av förmögenheter. Men inte ens detta blir mer än ord från Herr talman! Regeringen skriver själv i propositionen: "Mot bakgrund av de principiella invändningar som utifrån bl.a. jämställdhetssynpunkt kan riktas mot sambeskattningen skulle justeringen kunna ske i form av slopad sambeskattning." Men sedan radas argument upp för att inte göra detta. Förmögenhetsskatten är den enda skatt där hushållen sambeskattas. Men risken finns att det snart blir likadant med fastighetsskatten, eftersom begränsningsregeln som visserligen ännu inte finns men som enligt beskrivningen innebär att fastighetsskatt ska betalas enligt en regel som bygger på en procentsats av hushållets sammanlagda inkomster. Vad är detta om inte en ny sambeskattning? Riksskatteverket har dessutom nyligen bett regeringen att få slippa krånglet med sambeskattning. Både jämställdhets och förenklingsskäl talar för ett borttagande. I stället finns det, som jag nämnt, risk för att det blir precis tvärtom. Skälet till att regeringen över huvud taget gör en liten förändring av fribeloppet för förmögenhetsskatt är att fler personer när frysningen av taxeringsvärdena upphör nästa år kommer att bli så förmögna, på papperet ska jag för säkerhets skull säga, att de måste betala förmögenhetsskatt. Regeringen har själv beräknat att antalet förmögenhetsskattepliktiga nästa år kommer att öka med 220 000 personer, dvs. från 770 000 i år till 970 000 nästa år. Samtidigt skriver regeringen att denna siffra nog ligger i underkant, dvs. att det säkert blir fler. För en villaägare i Stockholmsområdet betyder det att det som regeringen förlorar på gungorna, dvs. på den utlovade begränsningsregeln i fastighetsskatten, tar man med råge igen på förmögenhetsskatten. Herr talman! Moderaterna vill att taxeringsvärdena ska vara frysta även i fortsättningen. För dem som vid omräkning får sänkta taxeringsvärden låter vi detta slå igenom. Men för dem som får höjda taxeringsvärden vill vi alltså att frysningen ska fortsätta. Vidare vill vi att bara halva markvärdet ska ligga till grund för taxering. Sist men inte minst vill vi avskaffa fastighetsskatten. Vi vill redan nästa år sänka procentsatsen till 1 % för småhus och fortsätter sänkningen med 0,1 % per år. Jag lovar, herr talman, att vi moderater kommer att göra allt vad vi kan för att förmå riksdagen att besluta om fortsatt frysning av taxeringsvärdena, allt för att folk inte ska behöva lämna sina hus och hem. I somras sade f.d. finansminister Erik Åsbrink följande om förmögenhetsskatten: Förmögenhetsskatten är problematisk. Miljardärer som har eget företag slipper undan medan en villaägare med lite aktier får betala 1,5 % på en förmögenhet beräknad från en mycket låg nivå. Men systemets konstruktion är helt orimlig. Det finns ett godtycke i detta som gör det väldigt svårt att upprätthålla ett sådant system. Varför Erik Åsbrink som finansminister i fem år administrerade ett system som han betecknar som orimligt och godtyckligt kan man ju bara undra, och varför han inte gjorde någonting åt det kan jag bara spekulera i, men min slutsats är att förmögenhetsskatten har ett symbolvärde för socialdemokraterna. Den symboliserar partiets kamp mot kapitalet och mot ägandet. Men nog har ni socialdemokrater hamnat i er egen retoriska fälla genom att undanta de allra rikaste från förmögenhetsskatt, medan mormor Agdas barndomshem i skärgården förmögenhetsbeskattas.

Dessa kloka synpunkter är alltjämt giltiga 53 år senare. Herr talman! Givetvis står moderaterna bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1.

Herr talman! Betänkandet SkU11 behandlar vissa förmögenhets och punktskattefrågor. Jag tänker beröra bara några av dessa, främst det som gäller avfallsskatten men också frågan om avdragsrätt vid arvsbeskattningen för kostnad för skötsel av gravar och, lite kort, frågan om förmögenhetsbeskattningen. Jag börjar med avfallsskatten. I betänkandet berörs vissa problem i detta sammanhang, bl.a. vad gäller behandlingen av slam. Det föreslås skattefrihet för rening och avvattning av slam och annat flytande avfall som förs över till s.k. vassbäddar och för vattenverksslam som förs till slambassänger. Det stora problem som vi ser när det gäller beskattning av avfallsdeponier är att den styr om brännbara restprodukter till förbränning, eftersom det då inte tas ut någon skatt på dessa. Det är lätt att räkna ut att biobränslen då kan komma att konkurreras ut. Min hemkommun Sundsvall, som tidigare planerade att bygga om för kunna elda med biobränsle, har lagt de planerna på hyllan. De planer som i dag ligger på bordet gäller förmodligen mer förbränning av avfall. Vi menar att det enda rimliga borde vara att skatt tas ut även vid avfallsförbränning. Vi har inte möjlighet att nu lägga fram förslag till skatt på förbränning av avfall, utan vi får nöja oss med att avge ett särskilt yttrande. Vi kommer dock att verka för att det så snart som möjligt blir skatt på avfallsförbränning, helst senast 2005, när förbudet mot att deponera organiskt avfall börjar gälla. Så över till frågan om rätt till avdrag vid arvsbeskattningen för kostnader för skötsel av grav. Regeringen har fått ett uppdrag från riksdagen att överväga ett förslag i frågan, men regeringen avstår från att lägga fram något förslag. Utskottsmajoriteten hävdar att denna kostnad inte har något omedelbart samband med dödsfallet. Vi i Vänsterpartiet menar dock att det finns ett samband mellan dödsfall och gravskötselkostnader. Det ena är en förutsättning för det andra. Det är ett tydligt samband, och dessa kostnader borde kunna jämställas med begravningskostnader som redan nu är avdragsgilla. Vi sätter i vårt förslag ett tak vid en kostnad om 7 500 kr. Man kan lite vitsigt säga att det här inte handlar om att det ska bli bättre ovanför när man dör. Vi utlovar inte någon kalvstek i himmelens höjd, utan det handlar om att säkerställa att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Vad gäller förmögenhetsbeskattningen hänvisade föregående talare till vad Per Rosengren tidigare har sagt i en interpellationsdebatt. Såvitt jag vet har Per anmält sig på talarlistan och kan alltså själv svara för vad han har sagt i den debatten. Vi medverkar nu till att fribeloppet höjs från 900 000 kr till 1 miljon kronor för fysiska personer och till 1 1⁄2 miljon kronor för sambeskattade par. Vår modell i frågan om förmögenhetsbeskattningen handlar i första hand om fastighetsvärdena. Vår idé har varit att separera fastigheten från övrig förmögenhet och att halva taxeringsvärdet skulle kunna tas upp till beskattning. Det var där som vi såg att det stora problemet fanns. Marietta de Pourbaix-Lundin gav som exempel en äldre person med en stuga som fått ett högt taxeringsvärde. Debatterna har under den här veckan varit rätt utdragna och har innefattat kvällsmanglingar. För att spara tid tänker jag nöja mig med de här kommentarerna.

Herr talman! Hur förklarar Claes Stockhaus att ni säger en sak och gör något annat när det gäller förmögenhetsskatten? Låt oss bara hålla oss till den lilla frågan om sambeskattningen. Ni har vid flera tillfällen väldigt tydligt uttalat att den ska tas bort. Jag har i min hand ett protokoll från 1997 med en reservation som bl.a. Vänstern finns med på. Det heter där: Ett genomgående argument för sambeskattning är att den diskriminerar äktenskapet och motverkar jämställdhet. Utöver det principiella skälet för avskaffande av sambeskattning har också anförts förenklingsskäl. Det kan med rätta också uppfattas som stötande att skattemyndigheterna måste skaffa in uppgifter av detta slag för att kunna genomföra riktig taxering. Ni finns på en gemensam reservation. Varför gör ni ingenting nu när ni har möjlighet att göra någonting åt sambeskattningen, när ni är ett stödparti åt regeringen? Det är min första fråga. Jag har en andra fråga. Vänstern talar väldigt mycket om rättvisa. Det är ett ord som man såg på era valaffischer väldigt ofta. Tycker Claes Stockhaus att det är rättvist att miljardärer är undantagna från förmögenhetsskatt, medan mormor Agda i sitt skärgårdshus får betala förmögenhetsskatt?
Herr talman! Den första delen, som vi hade en reservation om under 1997, handlar om ett annat läge. Det här är ett resultat av budgetförhandlingar. Det sker ändå en förbättring genom att fribeloppen höjs vad gäller förmögenhetsbeskattningen. Hade vi fått som vi velat skulle man, precis som jag sade, ha separerat fastigheterna ifrån övrig förmögenhet, att bara hälften skulle tas upp till taxering, att det skulle vara underlaget för att kunna begränsa sådana negativa effekter som det kan få som har tagits upp här. Nu är det en uppgörelse, och den står vi självklart för. Men kvar har vi flera budgetomgångar längre fram. Där kommer vi att upprepa vårt förslag om halvering av taxeringsvärdena i det här fallet. Det är ändå det som är det stora problemet, det är ett större problem än sambeskattningen i sig.
Herr talman! Jag noterar att Claes Stockhaus undviker den andra frågan om rättvisan. Den rättvisan består i att miljardärer slipper förmögenhetsskatt, medan mormor Agda får betala förmögenhetsskatt på sitt hus i skärgården. Jag förstår att Claes Stockhaus inte vill svara på den frågan. Den tror jag inte att han kan besvara med hedern i behåll. Jag håller med om att sambeskattningen bara är det lilla problemet. Vi moderater vill börja med att ta bort den. Sedan vill vi ta bort hela förmögenhetsskatten. Då kan man fråga sig så här: Varför stödde inte Vänstern Moderaterna i den biten genom att ta bort sambeskattningen för att göra det lättare för folk att kunna bo kvar i sina fastigheter? Varför en månad efter det att ni hade lagt fram budgetpropositionen stå här i kammaren och vädja till finansministern att vi måste göra någonting åt förmögenhetsskatten när det visar sig att väldigt många på grund av högre taxeringsvärden kommer att få både betala högre fastighetsskatt och betala förmögenhetsskatt? Varför komma med detta vädjande efteråt? Det blir faktiskt lätt patetiskt. Men svara på första frågan om rättvisan, varför miljardärer ska slippa förmögenhetsskatt medan mormor Agda får betala.
Herr talman! Det är självklart ingen riktig rättvisa. Men det vi har försökt göra för att underlätta för den gamla damen och flera i hennes ställe är, som jag sade tidigare, är att driva frågan om en halvering av taxeringsvärdena, att det skulle vara ett underlag. Den andra frågan om miljardärer finns det säkert många kommentarer om. Det har ändå blivit så i ett visst läge, men det är inte säkert att den situationen kommer att bestå i all evighet.

Herr talman! Utskottet har i detta betänkande föreslagit att tillstyrka proposition 2000/01:31 Vissa förmögenhets och punktskattefrågor. Kristdemokraterna har ett särskilt yttrande och även reservationer i betänkandet. Vi står bakom samtliga men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 2 Kristdemokraterna har under flera år verkat för att minska förmögenhetsskatten. Denna skatt har eventuellt haft ett berättigande av fördelningspolitiska skäl. Säkerligen har den med hänsyn till det nyss nämnda haft önskad effekt under åren. Men under 90-talet och speciellt efter EU-anslutningen har rörelse av kapital ökat, och människor flyttar därmed sina besparingar till länder med lägre kapitalbeskattnning. Det är inte oväsentliga belopp som förmodligen döljs från skattemyndigheterna på detta sätt. Därför anser vi att denna skatt i dag är till mer skada än nytta. Regeringen har också insett detta till viss del i och med att några aktiemiljardärer sluppit undan från förmögenhetsskatten i denna del. Det som förvånar oss kristdemokrater är att övriga ska tvingas till att beskatta sin förmögenhet. Sambeskattningens bevarande är en fråga som jag gärna vill beröra och frågar därför Lennart Axelsson: Anser ni socialdemokrater att det är i enlighet med övrig lagstiftning att vi ska behålla sambeskattningen på detta område? Vilken motivering har socialdemokraterna och regeringen till att ni vill påtvinga ett skatteok över parets axlar när övrig lagstiftning ser oss alla, ekonomiskt sett, som enskilda individer och särbehandlar oss? På övriga områden har vi i svensk lagstiftning i stort sett lämnat all sambeskattning. Detta är sunt och helt riktigt. Det nya pensionssystemet t.ex. har en inriktning mot att var och en ska ansvara för sin egen kommande pensionering. Men inom förmögenhetsskatten ska sammanboendes förmögenhet läggas samman. Detta är märkligt. Man skulle kunna tänka sig att en förmögen person gifter sig med en annan på äldre dar. En av dessa har en förmögenhet som är skattepliktig, och den andra har aldrig nått upp till en skattepliktig förmögenhet. Vid sammanboende dessa emellan ska följaktligen båda betala förmögenhetsskatt. Är detta rimligt? Saken blir inte bättre av att våra fastigheters taxeringsvärde kommer att ändras. Genom kraftiga höjningar av taxeringsvärdena på småhus kommer många fler än tidigare att drabbas av förmögenhetsskatten. Resultatet kommer med stor sannolikhet att bli en beskattning som överstiger kapitalinkomsterna. Anser verkligen socialdemokraterna att det är riktigt med mer än 100 % beskattning inom förmögenhetsområdet? Det kan bli följden om vi ska behålla förmögenhetsskatten i allmänhet och sambeskattningen i synnerhet. Kristdemokraterna förordar att förmögenhetsskatten fasas ut. Det innebär att skattesatsen sänks till Jag vill beröra veteranfordon i all korthet. Kristdemokraterna har ställt sig bakom mreservationen om veteranfordon. Vi anser det vara av värde med lika regler för såväl traktorer som lastbilar. Vi anser det inte vara rimligt att undanta traktorer från denna lag som gynnar lastbilar äldre än 30 år. Genom att gå motionärerna till mötes ökar möjligheterna att bevara till historien en viktig del av svensk jordbrukskultur. Jag vill också beröra vård och skötsel av gravplats. Regeringens förslag, eller uteblivande förslag, noteras med viss förvåning. I betänkandet står att läsa att vissa avdrag är godkända, medan denna kostnad avseende framtida vård och skötsel av gravplats inte skulle vara förenlig med lagstiftningen. När vi läser i betänkandet och lagen får vi veta att kostnader i samband med begravning, såsom kläder, begravning, servering och gravsten med inskription är avdragsgilla kostnader vid arvsbeskattningen. Tillsammans med Vänsterpartiet anser vi det vara rimligt att även kostnader som avsätts för att bekosta framtida vård av gravplats borde kunna vara en avdragsgill kostnad. Det förvånar mig att servering och kläder, som i högsta grad är personliga kostnader för efterlevande, är avdragsgilla när inte ens kostnader för gravens skötsel skulle vara det. Det vore rimligt att fråga Lennart Axelsson om vård av gravplats och kostnader i samband med en minneslund, som troligen har målsättningen att vårda minnet av den bortgångne, skiljer sig. Kan jag få ett svar i dag varför utskottet valt att avstå möjligheten att jämställa kostnaderna för vård av gravplats med kostnaderna för gravsten, servering och sorgkläder? Avslutningsvis, herr talman! kristdemokraterna anser det vara av största vikt med lägre skatt på förmögenhet. Motivet till detta är att vi vill ge följande signal till människor med förmögenhet. Sverige är bra att bo i även om man har en förmögenhet. Det som förvånar oss kristdemokrater är att regeringen inte tagit intryck av våra grannar Danmark och Tyskland. Inom övriga Europa är det också en liten del, mindre än tio länder, som har kvar denna skatt. Hur länge tänker Sverige ståndaktigt kämpa för att beskatta vad man brukar kalla för de fyra eller fem f-en: föda, fastighet, förmögenhet och fattigt folk?

Herr talman! Beskattningen av förmögenheter har av tradition varit ett inslag i fördelningspolitiken. Den funktionen fyller inte förmögenhetsbeskattningen i dag. I dag undantas ofta de verkligt stora förmögenheterna från beskattning, medan däremot måttliga förmögenheter, som ofta består av äldre villafastigheter eller likvider från försålda sådana fastigheter, blir förmögenhetsbeskattade. I de allra flesta fall är dessa förmögenheter ett resultat av idogt arbete och/eller träget och målmedvetet sparande. Det kan inte vara rimligt att beskatta just idogt arbete och enträget och målmedvetet sparande en gång till, därför att dessa pengar är ju redan tidigare beskattade en gång. Den höjning av fribeloppet som regeringen nu föreslår motiveras med att effekten av höjda taxeringsvärden, när frysningen upphör, ska begränsas. Höjningen från 900 000 kr till 1 miljon utgör ganska nära Taxeringsvärdena höjs, som vi vet, mångdubbelt mera. Därmed fyller dessa åtgärder inte det uppgivna syftet. Om man betraktar effekterna av att frysningen av taxeringsvärdena nu upphör på såväl förmögenhetsskatt som fastighetsskatt i ett sammanhang framstår effekterna som helt orimliga och oacceptabla. Vår uppfattning är därför klar: Behåll frysningen! Sänk därutöver fastighetsskattesatsen! Och framför allt med hänvisning till dagens betänkande: Slopa sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen som ett första steg i en avveckling av förmögenhetsskatten! Den har spelat ut sin roll i fördelningspolitiken, och den ger i dag en omvänd fördelningseffekt. Därtill kommer den internationella rörligheten av kapitalet som gör att skattebasen eroderas med den höga beskattningen av förmögenhet som vi i dag har. Under förra riksmötet lovade Per Rosengren i denna talarstol att inför förhandlingarna om den budget som vi nu behandlar skulle sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen avskaffas. Det blev som vi ser inte så. Det är uppenbart. Jag har respekt för att man inte alltid når ända fram i förhandlingar, men jag skulle vilja be Claes Stockhaus att nu klargöra om Vänsterpartiet i sin helhet står bakom det löfte om sambeskattningens avskaffande som Per Rosengren har avgivit. Det vore en ganska rimlig ståndpunkt i det feministiska parti som Vänsterpartiet utger sig för att vara. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 3. Jag vill också yrka bifall till reservation 7, där man föreslår en temporär höjning av bilskrotningsavgiften under 2001 till 8 000 kr. Det finns många goda skäl för detta. Vi har i Sverige en av Västeuropas äldsta bilparker. Den är därmed mera bränsleslukande och mera miljöförstörande. Den utgör ofta, inte bara en förhöjd miljörisk utan även en förhöjd trafiksäkerhetsrisk. Det finns ekonomiska medel för att bestrida denna temporärt förhöjda bilskrotningspremie redan uppackumulerade i bilskrotningsfonden. Det finns därför goda skäl att stödja denna reservation.

Herr talman! Varför ska jag riskera att staten ser mig som ett bihang till min fru? Det är en lite konstig fråga, men chansen är ändå betydligt större att min fru någon gång kommer att nå upp till gränsen för förmögenhetsskatt än vad den är för mig - i varje fall som det ser ut i dag. Om detta lyckliga någon gång inträffar, ska jag då som man behöva känna mig som ett bihang? Normalfallet är väl fortfarande det omvända. För det mesta är det kvinnor som riskerar att få känna sig som bihang till sina män. Men varför ska då par sambeskattas? Som jag ser det måste det enda rimliga svaret vara att när man ingår i en stabil relation försvinner en del av den individuella identiteten. Det låter i och för sig fint, som en ceremoni byggd på Bibelns och de tu ska vara ett. Men det finns en baksida till detta. Under långa tider, ända fram till i dag har det funnits skillnader mellan vad som är mannens och vad som är kvinnans område i livet. Mannen har stått för arbete och pengar, kvinnan för hemmet och barnen. I ett samhälle där jämställdhet är ett av målen måste både kvinnan och mannen ses som likvärdiga individer, även inom äktenskap och parförhållanden. En politik för jämställdhet mellan könen måste alltid försöka att radera ut de kvarvarande resterna av lagar och regler som riskerar att bibehålla de irrelevanta könsrollsskillnaderna. Sambeskattningslagstiftningen är en sådan. Den går inte att försvara ur ett könsrollsperspektiv, lika lite som den går att försvara ur något slags fiskal synvinkel. Reglerna om sambeskattning riskerar att förlänga den process som långt ifrån är avslutad, att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. För Folkpartiet är frågan om jämställdhet och socialliberal feminism central. Avskaffandet av sambeskattningen för par borde vara ett första steg i en översyn av förmögenhetslagstiftningen. Förr var förmögenheten till allra största delen knuten till fast egendom, till mark, byggnader eller maskiner. I dag är läget annorlunda. I dag finns förmögenheten allt oftare inom den enskilda människan. Det är hennes kompetens, det är hans kunnande som står för företagens förmögenhet. Det är på mina erfarenheter jag kan bygga mig ett gott liv. Det är inom dig de egentliga värdena finns, nu även på arbetsmarknaden. När det nu är på detta sätt, är det fortfarande möjligt att behålla den gamla synen på förmögenhet? Ja, det kanske finns risker. En markbit kan man knappast flytta. En fabriksbyggnad kan kanske flyttas med svårighet. En maskin går att flytta, men den bör vara avskriven först. Men den förmögenhet som ligger i en enskilds människas kunnande är lika lättflyktig som en flygresa över landets gränser. Vår syn på skatter har under de senaste åren förändrats. I och med den ökade globaliseringen har vi blivit tvungna att förändra skattesystemen. Kanske är det nu också dags att fundera över hur förmögenhetsskattelagstiftningen ser ut. Herr talman! Jag skulle vilja ta några minuter i anspråk för att tala om avfallsskatt. Varför ska inte skatt läggas på avfall som går till förbränning? Är det skillnad på avfall som deponeras där deponin får ruttna och man tar ut energin i form av brännbar metangas och avfall som bränns direkt? Svaren på den frågan är till viss del, men bara till viss del, ja. Det finns skillnader. Man får ut mer energi om man bränner sopor direkt. Det är möjligt att det finns större risker med lakvatten från tippar än med renade rökgaser. Det kanske också finns andra skillnader. Men det är mer som förenar. Ur en rent ekonomisk synvinkel är något avfall först när kostnaderna för att bli av med det överstiger de eventuella intäkter man kan få om man skulle sälja det. Det kostar att samla in sopor, sortera dem och lägga dem på tipp. Det kostar mindre att sortera mindre och bränna mer. Ibland kanske sopor t.o.m. kan bli en ren handelsvara, som i dag när stora mängder sopor importeras till Sverige för att brännas här. Då har soporna inte längre blivit avfall utan en handelsvara. Är då inte detta bra? Genom att göra det till en handelsvara har vi tagit bort en massa avfall och skapat nya marknader i stället. Tyvärr är det inte så enkelt. Tron på sopförbränning som ett bra alternativ markerar i stället en förlegad syn på miljöarbete. Sopförbränning sluter inte materialanvändning till några kretslopp. Den energi man får ut vid förbränning motsvarar inte alls de miljökostnader som världen får bära genom att vi förburkar ändliga och förnyelsebara material i större utsträckning än vad världen tål. I stället motverkar skattelindringen av sopförbränningen detta. Det krävs mindre sortering och mindre återvinning av material som ska brännas än av material som ska behandlas på andra sätt. Det material som skulle ha kunnat ha blivit en del i ett större kretslopp går i stället direkt till slutstationen, dvs. förbränning. Sopförbränning riskerar också att minska möjligheterna för att få nya bränslekällor att ta sig in på marknaden. Den inkomst man kan få genom att sälja sitt material till förbränning eller de kostnader man är villig att ta för att på billigaste sätt bli av med soporna kommer alltid att understiga kostnaderna för miljövänliga alternativa bränslen. Det går inte att konkurrera med en sektor där man t.o.m. är villig att betala för att bli av med bränslet. Synen på sopförbränning speglar också en förlegad syn på miljöarbete. Förr i tiden trodde man att haven var oändliga och omöjliga att smutsa ned. Bara man byggde tillräckligt långa rör försvann avfallet. På samma sätt var det med lufthavet. Det var oändligt. Bara man byggde tillräckligt höga skorstenar spreds röken så långt från människan att inga skador kunde ske. Fortfarande är en del miljöarbete sådant. Det är enklare att se att en soptipp är dålig miljöpolitik än att en osynlig gas är det. Även fast reningsteknikerna vid förbränning i dag är så otroligt mycket bättre än tidigare vet vi alldeles för lite om vad som händer dels med de gaser som ändå kommer ut ur skorstenarna, dels med den aska som blir kvar och måste tas om hand, dels med restprodukterna från alla de filter som ändå sållar bort de flesta av gifterna i rökgaserna. Herr talman! Riskerna med rökgaserna är inte obefintliga. Det kanske kan vara intressant för kammaren att veta att bara ett gram dioxin, lika mycket vikt som ungefär i den gummisnodd som jag håller i, spritt över hela jordens befolkning räcker till för att ge oss allesammans, 6 miljarder människor i denna värld, en otillåtet hög och skadlig dos dioxin. Kan vi garantera att svensk sopförbränning i dag inte släpper ut något dioxin? Knappast. Ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken har visat sig vara ett av de allra mest lämpliga sätten att styra produktion och återvinning till det mest miljövänliga alternativet. Väl använda är skatter och miljöavgifter bra redskap i vårt arbete för en renare och friskare miljö. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 4 i utskottets betänkande.
Herr talman! Det var väldigt trevligt att lyssna på det senaste inlägget. Det är också bra att vi gemensamt har kunnat göra ett särskilt yttrande och att frågan om skatt på förbränning av avfall kommer upp till våren igen, där förmodligen regeringen kommer att finna sig i en vågmästarposition tillsammans med moderaterna eller tillsammans med oss andra. Det känns väldigt bra. I detta betänkande fullföljs en del av den budgetöverenskommelse som finns mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi är från vår sida särskilt nöjda med att det blir förändring när det gäller förmögenhetsskatten genom att sambeskattningen luckras upp så att fribeloppet kommer att vara 1 miljon för ensamstående och 1 1⁄2 miljon för par. Jag noterar också att i de reservationer som finns från flertalet av de borgerliga partierna säger man att förändringen av sambeskattningen bör vara det första steget. Jag delar den uppfattningen. Det bör vara det första steget. Jag hade gärna sett att det hade blivit mer. Men det är också en fråga om balans i statens budget, vilket inte minst Centerpartiet har erfarenhet av från det samarbete man haft med regeringen tidigare. Den sänkning av förmögenhetsskatten som nu sker, förändringen och reformeringen innebär en budgetförsvagning med 2,7 miljarder kronor. Det är ingenting man plockar fram hur som helst. Dessutom har vi andra skattesänkningar. Men det går inte med den fullständigt oansvariga ekonomiska politik som framför allt Moderaterna bedriver. Det talades förut om moster Agda. Jag har personligen en faster Emma som lever med ungefär samma aspekter. Det är bra om moster Agda och faster Emma har tillgång till en bra sjukvård, vilket kostar en del skattepengar, att deras barnbarn har tillgång till en bra skola och att deras barn kanske slipper karensdagar. Särskilt om de är låginkomsttagare slår karensdagar ganska hårt. Det kanske är ännu bättre att moster Agda och faster Emma slipper dioxin på sin skärgårdstomt. Det gör naturligtvis att det finns större risk för miljöförstöring som också drabbar mormor När det gäller fastighetsskatten är det viktigt att konstatera att det blir en begränsningsregel. Det är viktigt. Jag blev citerad av Marietta de Pourbaix-Lundin här förut. Jag tror att hon citerade fullt riktigt. Jag sade nämligen "på sikt". Jag ser detta som de första stegen. Självklart finns det hur mycket kritik som helst att rikta mot fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det vore löjligt att påstå något annat. Det vore faktiskt löjligt. Men det sker också förändringar, och de är inte löjliga. Det sker förändringar i rätt riktning, och de är bra. Samtidigt måste vi se till att ha en balans i statens finanser. Jag tror att vi går mot allt bättre reformer på dessa områden. Det är jag fullständigt övertygad om. I betänkandet föreslås en del förändringar av skatten på avfall eller restprodukter, som det egentligen borde heta. Genom att göra undantagen kan vi styra avfall på ett mer miljörelevant sätt än om man som Moderaterna vill plocka bort avfallsskatten. Det är ett problem att vi inte har skatt på förbränning av sopor. Därför är det viktigt att vi får en förbränningsskatt. Flera länder har infört skatt på förbränning av sopor och avfall, och därmed har också importen av avfall till Sverige ökat. Sverige har blivit en avstjälpningsplats. 1999 förbrändes faktiskt 2 miljoner ton blandat avfall i Sverige, och det har ökat mycket. Det gäller att ha klart för sig att soporna inte försvinner när man bränner dem. Det är bromerade eller klorerade dioxiner och annat, som vi vet väldigt lite om. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att vi får en förbränningsskatt. I Moderaternas reservation 5 står det allmänt att miljöskatter ska bort - för då får man de miljömässigt bästa lösningarna! Hur då? Jag förstår inte det där. Marknadsekonomins grundbultar måste väl ändå egentligen innebära att var och en och varje verksamhet betalar sin fulla kostnad. Annars blir det ju ingen riktig marknadsekonomi. Det blir något annat - det blir någon sorts ta-för-dig-ekonomi som bygger på detta med att privatisera vinsterna och socialisera kostnaderna. Låt staten ta hand om alla kostnader, menar man. Det är oerhört viktigt i en marknadsekonomi att priset blir rätt även ur miljösynpunkt. Därför förstår jag faktiskt inte vad Moderaterna i sin reservation 5 menar med att det blir de miljömässigt bästa lösningarna om man plockar bort miljöskatterna på avfall. Hur ska det gå till?

Herr talman! Det är intressant att höra Birger Schlaug, som riktar ganska mycket kritik mot både förmögenhetsskatt och fastighetsskatt, vilka man i och för sig kan rikta mycket kritik mot. Men samtidigt ingår Birger Schlaug och Miljöpartiet i de partier som stöder regeringen för att den ska få igenom sin budgetproposition. Jag tycker att man måste bestämma sig för vilket ben man ska stå på. Antingen är man med, och då får man väl hålla med om alltihop, eller så är man inte med i den koalition som röstade igenom Socialdemokraternas budgetförslag, och då kan man kritisera. Jag tycker inte att man kan göra bådeoch. Ni gör det väldigt enkelt för er när ni gör bådeoch. Birger Schlaug säger att man tar ett litet steg nu när man höjer fribeloppen för förmögenhetsskatten. Ja, men det här lilla steget kanske inte hjälper folk utan folk måste flytta. Vad har de för glädje av att Birger Schlaug säger: På sikt någon gång framöver ska vi göra någonting åt det här. Jag vet inte när, för man kan inte säga "på sikt" hur många gånger som helst. Vad hjälper det folk när de redan har fått flytta? När mormor Agda redan har fått flytta - vad hjälper det då henne att Birger Schlaug här uppe i talarstolen säger det här, när man inte gör något här och nu, när det behövs? Jag vill fråga Birger Schlaug om han håller med mig om att den begränsningsregel som ni pratar om - och som vi fortfarande inte har sett - när det gäller fastighetsskatten är en ny form av sambeskattning. Man ska ju lägga ihop hushållets sammanlagda inkomster när man ska räkna ut hur mycket man max ska betala i fastighetsskatt. Är det inte en ny form av sambeskattning som man inför?
Herr talman! Först och främst kan jag säga att jag inte fick något svar på hur marknadsekonomin fungerar i Moderaternas sinnevärld. Hur kan det bli bättre för miljön om man inte har miljöstyrande avgifter? Hur kan man lösa saker och ting bättre om man inte styr med ekonomiska styrmedel? Det vore intressant att höra det. Varför har Moderaterna något emot att varje verksamhet får betala sina fulla miljökostnader? Är det något slags planekonomi som ni förordar, där staten ska gå in och betala det som inte marknaden vill betala, eller? Självfallet är det så att regeringens proposition är framförhandlad av tre politiska partier. Jag sa ju att jag tycker att det är bra steg som tas. Jag tycker att begränsningsregeln är bra - som situationen nu ser ut så är den bra därför att den kan mildra det hela och göra så att människor som har höga fastighetsskatter och låga inkomster i dag kommer att skyddas. De kanske t.o.m. kommer att skyddas så mycket att de får lägre fastighetsskatter än i dag, vilket är alldeles lysande. Jag förstår att Moderaterna kanske inte gillar just sådana lösningar ur alla möjliga aspekter. Det kan t.ex. gälla att vi med lite högre inkomster kanske får betala lite mer i fastighetsskatt. Men samtidigt handlar det om att de reformer som har gjorts på detta område kostar budgeten 2,7 miljarder kronor. Vi får ta ett steg i taget - särskilt om vi ska ta ansvar för Sveriges ekonomi också. Och det tvingas man faktiskt göra om man sitter i en majoritet. Det vet även Moderaterna, och Moderaterna vet framför allt vad som händer om man inte tar ansvar.
Herr talman! Avfallsskatten är egentligen väldigt begränsad. Den gäller anläggningar som tar emot 50 ton per år och där det hela ska förvaras i mer än tre år. Det är där man tar ut avfallsskatt. Om det gäller en anläggning som är mindre, eller om man dumpar avfall i skogen så är det ingen avfallsskatt på det. Detta gör att det här inte är någon speciellt bra lösning för att komma åt de problem som Birger Schlaug vill komma åt. Det är därför vi har sagt nej till avfallsskatten. Det finns bättre lösningar för miljön. Jag återkommer till förmögenhetsskatten. Birger Schlaug kanske kan svara på den fråga som jag har ställt tidigare till Vänsterpartiet. Birger Schlaug säger: Vi som har lite mer - vi kan betala. Men så är ju inte förmögenhetsskatten konstruerad i dag! De allra rikaste slipper ju förmögenhetsskatt medan mormor Agda får betala. Hur kan då Birger Schlaug stå och säga vad han säger? Det stämmer ju inte i verkligheten. Var är rättvisan i detta?
Herr talman! Den reform som ligger i budgeten innebär att fribeloppet ökar. Den innebär också en begränsningsregel, som förmodligen både mormor Emma och faster Agda kommer att ha viss glädje av. När det gäller avfallsskatten så förstår jag fortfarande inte varför Moderaterna, som så ofta talar om marknadsekonomi osv., inte vill använda miljöavgifter. Det är ju ett sätt att sätta rätt pris på saker och ting. Varför ska staten, det offentliga, hela tiden stå för det som marknaden ställer till med? Ska inte marknadens aktörer själva betala detta? Det är ju först då vi får en riktig marknadsekonomi.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa mig i alla de människors ställe som just de här dagarna väntar - kanske inte på tomten, men på ett besked ifrån Vänsterpartiet och även Miljöpartiet i just den fråga som berör sambeskattningen. Birger Schlaug nämner att sambeskattningen luckras upp. Jag frågar: På vilket sätt kan Birger Schlaug påvisa att sambeskattningen luckras upp? Och då frågar jag inte om beloppshöjningarna, utan just om ordet "sambeskattning". Hur luckras den upp? I väntan på bättre tider kan vi förändra den här omgången redan i dag så att vi kan skicka ut till alla fastighetsägare att de har fått en avsevärt förbättrad situation. Ska vi kunna enas om att sambeskattningen ska bort? Hur luckras sambeskattningen upp?
Herr talman! Det reella innehållet i kronor och ören innebär i princip att ett par får ett högre fribelopp. Som jag sade i inledningen ser jag det som ett första steg mot att faktiskt plocka bort detta helt. Eftersom två partier i det här samarbetet står bakom detta tror jag att det finns stora möjligheter att också göra det. Men samtidigt har vi också ett ansvar för statens budget. Jag tror att vi är överens i sak, men frågan är hur fort vi ska gå fram och på vilket sätt. Jag tror att det kan bli besvärligt för Kristdemokraterna att göra upp en ekonomisk politik tillsammans Moderaterna som vill skära så mycket att vi kanske inte får råd med en bra sjukvård till faster Agda eller en bra skola till hennes barnbarn. Det är ju detta det handlar om också. Låt oss ta ett steg i taget. Jag tycker att det är viktigt. Det är ansvarsfullt.
Herr talman! Jag tror inte att det blir några större problem att ordna samarbetet med de övriga borgerliga partierna. Jag skulle gärna ha sett att vi hade kunnat ordna ett samarbetet i den här frågan så att vi hade kunnat få bort sambeskattningen redan i dag. Det är möjligt. Jag tror att vi också ska kunna enas om det. Jag tackar Birger Schlaug för de löften som jag har fått i den här lilla duellen.
Herr talman! Det vore trevligt om man i något borgerligt parti var lite glad åt att det sker förändringar. Det sker ju faktiska förändringar trots allt. Det är väl inte så illa. De första stegen tas nu. Insikten om problemet är faktiskt väldigt stor, och den har ju naturligtvis även regeringen. Självklart är det så. Det är därför man inför begränsningsregler tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är därför man inför ett högre fribelopp för två. Men hur Kristdemokraterna ska kunna komma överens med Moderaterna när det gäller t.ex. avfallsskatten vet jag inte.

Herr talman! Jag har fått ett antal frågor i de tidigare anförandena. Jag hoppas att jag kommer att kunna besvara de flesta under mitt anförande. Annars är jag säker på att jag får höra dem igen. I den nu pågående debatten där skatteutskottet - det borde kanske egentligen kallas skatte och välfärdsutskottet för att betona det nära sambandet mellan skatt och välfärd - presenterar sitt betänkande om vissa förmögenhets och punktskattefrågor kan man utskilja en skarp skiljelinje i svensk politik. Den går mellan höger och vänster, mellan mörkblått och rödgrönt. Den går mellan dem som vill ha ökade klyftor, mindre välfärd och mindre solidaritet och dem som vill ha rättvisa, jämlikhet och en bra miljö. Skiljelinjen blir extra tydlig när det gäller synen på skatter i allmänhet och förmögenhetsskatten i synnerhet. När jag har lyssnat på de borgerliga företrädarna i denna min första debatt här i riksdagen och läst reservationerna slås jag först och främst av en sak. Det finns ingen samlad borgerlig syn på förmögenhetsskatten. Samtliga vill förvisso helt avskaffa förmögenhetsskatten, men man är inte alls överens om i vilken takt det ska ske eller vilka fribelopp som ska gälla fram till ett avvecklande. Noterbart är att den borgerliga splittringen i synen på förmögenhetsskatten tidsmässigt sträcker sig över tidpunkten för nästa ordinarie riksdagsval. Herr talman! Man undrar vilken linje det är som gäller om olyckan är framme i september 2002 och en borgerlig regering utformar budgetpropositionen. Är det Folkpartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas eller Moderaternas linje som gäller? Den samordnade borgerliga skattepolitiken verkar vara långt borta. Herr talman! De förändringar vi socialdemokrater genomför tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i skatte och bidragssystemet år 2001 har en klar rättviseprofil. Det handlar om det nya steget för att kompensera ytterligare en del av egenavgifterna, höjt grundavdrag, höjd skiktgräns för statlig skatt, sänkta procentsatser på fastighetsskatt, höjd realisationsvinstskatt för boende, skattehöjningar på energi, höjt fribelopp för förmögenhetsskatt, högre barnbidrag och högre bostadstillägg för pensionärer. Alla dessa förändringar gynnar framför allt låg och medelinkomsttagare. Kvinnor gynnas lika mycket som män. Förmögenhetsskatt utgår i dag på den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger 900 000 kr. Vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten ska fastighet i Sverige tas upp till taxeringsvärdet. När vi nästa år återgår till det årliga omräkningsförfarandet i fastighetstaxeringen medför det att taxeringsvärdena inför 2002 års taxering kommer att höjas för många fastighetsägare. Om vi inte gör något åt det skulle bl.a. detta faktum leda till att ytterligare 200 000 svenskar skulle få betala förmögenhetsskatt. Det har aldrig varit Socialdemokraternas mening att personer i vanliga inkomstgrupper som bor i egna hem ska behöva betala en betungande förmögenhetsskatt. Därför vill vi höja fribeloppet till 1 miljon kronor för ensamstående och 1,5 miljoner kronor för sambeskattade. När det gäller den totala skatten på boendet är det också viktigt att påpeka att det pågår ett arbete med att utforma en begränsningsregel som ska lindra effekterna av kraftigt höjda taxeringsvärden för hushåll med låga inkomster. Den ska vara klar under våren nästa år och gälla retroaktivt från årsskiftet. Förmögenhetsskatten uppgick 1998 till 6 miljarder kronor. För år 1999 beräknas intäkterna ha ökat med 2,3 miljarder. Detta beror främst på utvecklingen på aktiemarknaden. Om vi inte skulle göra de justeringar av fribeloppen i förmögenhetsskatten som jag tidigare nämnde skulle statskassan nästa år öka sina inkomster med ytterligare ca 1,8 miljarder. Nu beräknas förmögenhetsskatten för år 2001 inbringa ca 8 miljarder. Det är pengar som tillsammans med andra skatteintäkter kan användas till vår gemensamma välfärd. Låt mig ta ett exempel. I min hemkommun Nora med lite drygt 10 000 invånare betyder 8 miljarder i statliga bidrag till kommun och landstingssektorn att Nora kommun får 8 miljoner. Det betyder i sin tur att man kan anställa 25 personer inom t.ex. äldreomsorg eller skola - undersköterskor och vårdbiträden som kan innebära skillnaden mellan långtidssjukskrivningar och en möjlighet till återhämtning för alla anställda inom äldreomsorgen. Herr talman! Jag vill delvis gå de borgerliga oppositionspartierna till mötes i deras kritik av förmögenhetsbeskattningen. Det finns problem som den är utformad i dag. Jag kommer dock, föga förvånande, inte att landa i samma slutsats. Det kan framföras kritik mot sambeskattningen av förmögenheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har dock valt att ha kvar sambeskattningen i budgeten för år 2001 eftersom det annars skulle öppna för skatteplanering genom omfördelning av förmögenheter inom hushållen. Dessutom visar studier att en slopad sambeskattning mest skulle gynna dem med de största förmögenheterna och inkomsterna. Den framgångsrika ekonomiska politik som vi socialdemokrater genomfört, under förra mandatperioden tillsammans med Centerpartiet och till viss del Vänsterpartiet och under denna mandatperiod tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har bl.a. lett till en snabb tillväxt och värdestegringar på fastigheter och värdepapper. En negativ konsekvens av denna utveckling är att många vanliga löntagare och pensionärer kan få svårt att klara av kombinationen av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt om ingenting görs. Därför måste en justering av fribeloppen nu ske. aktier som är noterade på börsens A-lista och all annan förmögenhet i företag, tillhör också ett av de områden där vi tvingats skapa särskilda regler. Undantaget för arbetande kapital är utformat för att personer och familjer som skapat eller ärvt företag ska kunna bo kvar i Sverige utan att drabbas av avsevärt högre kapitalbeskattning än om de bodde i andra länder. Visst finns det en olikformighet här, och det är inte tillfredsställande. Den förändring som nu föreslås kommer med all säkerhet inte att vara den sista. Vi socialdemokrater anser att det finns anledning att se över utformningen av förmögenhetsskatten även i framtiden. Men, herr talman, låt mig vara tydlig. Vi drar inte samma slutsats som de borgerliga. De ger upp. De vill inte omfördela. De vill inte utjämna. Så fort de ser en svårighet eller ett problem säger de: Avskaffa! Direkt försvinner över 8 miljarder i inkomst till välfärden, en inkomst som betalas av de som har en förmögenhet på över 1 miljon. Vår gemensamma sektor som först och främst värnar de som har det allra svårast i vårt samhälle har ett starkt stöd hos svenska folket, och den behöver ha en solidarisk finansiering. Vi socialdemokrater vill ha en förmögenhetsskatt även fortsättningsvis. Förmögenhetsskatten fördelar om från dem som har till dem som inte har. Förmögenhetsskatten bidrar till ett rättvisare Sverige. Förmögenhetsskatten utjämnar ekonomiska klyftor. Den bidrar till att hålla ihop Sverige socialt och ekonomiskt. Därför är förmögenhetsskatten viktig. Men, som jag nämnde tidigare, från tid till annan behöver den säkert ses över. Herr talman! I ett tillkännagivande 1989 gav riksdagen regeringen i uppdrag att ta upp frågan om införande av en avdragsrätt vid arvbeskattningen för kostnader för vård och skötsel av gravplats. Efter remissbehandling av den promemoria som utarbetats med anledning av tillkännagivandet har regeringen avstått från att lägga fram ett förslag i frågan. Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att kostnaden för gravvård inte har ett lika tydligt samband med dödsfallet som kostnader för bouppteckning och begravning. Remissinstanserna har dessutom anfört ett antal argument mot införande av en avdragsrätt. Kostnaden för gravvård sträcker sig ofta långt fram i tiden och det är inte osannolikt att det i många fall kan innebära att kostnaden för skötseln upphört innan avtalstidens slut. Dessutom är det tveksamt om de som väljer att vid dödsfallet anlita någon för att sköta graven ska favoriseras i jämförelse med de som väljer att sköta gravvården på egen hand och som kanske senare av åldersskäl eller liknande tvingas anlita någon annan. Andra skäl som framförts i remisserna är krånglig administration och att det borde vara ett ansvar för de efterlevande att svara för kostnader för gravskötsel. Herr talman! Låt mig säga några ord om de avfallsskattefrågor som propositionen tar upp. Den 1 januari i år trädde lagen om avfallsskatt i kraft - ett viktigt steg i det mödosamma men mycket viktiga arbetet med att ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle. Syftet med avfallsskatten är att den tillsammans med andra styrmedel på avfallsområdet inom en tioårsperiod ska halvera mängden avfall som deponeras på soptipp. För att avfallsskatten inte ska bidra till att motverka ett miljömässigt bra omhändertagande av våra sopor ställer vi socialdemokrater oss bakom regeringens förslag till de undantag för avfallsskatt som redovisas i propositionen, främst när det gäller behandlingen av slam. När jag läser reservationerna och de särskilda yttrandena i det betänkande som vi behandlar i dag, herr talman, noterar jag att det finns splittring bland de borgerliga partierna även i denna skattefråga. Moderaterna vill avskaffa avfallsskatten. Folkpartiet däremot vill utvidga skatten till att även gälla avfall som förbränns. Jag är inte förvånad. Moderaterna pekar på problem med avfallsskatten och drar slutsatsen: Avskaffa! Det visar på en uppgivenhet, och Moderata samlingspartiet rycker med sitt ställningstagande om avskaffad avfallsskatt ifrån i täten som riksdagens miljöfarligaste parti. Herr talman! Jag går från avfallsskatt till skatteregler för veteranfordon som också finns uppdukat på det smörgåsbord som dagens betänkande utgör - eller kanske är det så här års riktigare att säga julbord. På den moderata matsedeln finns många rätter som ska skattebefrias, tydligen även traktorer som är äldre än 30 år. Notan av skrovmålet blir ohyggligt dyr, även om den här rätten måste betecknas som billig i relation till de långt över 100 miljarder som den slutgiltiga moderata skattesänkarnotan skulle gå på år 2003. Till följd av ett direktiv från EU finner inte regeringen det möjligt att ha kvar nuvarande skattebefrielse på veteranlastbilar. Regeringen föreslår i stället att lastbilar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre ska befrias från fordonsskatt endast om de inte är vägavgiftspliktiga och inte används i yrkesmässig trafik. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom detta förslag. Utskottet har dessutom tidigare avstyrkt tre moderata motioner om skattebefrielse av traktorer som är äldre än 30 år med hänvisning till att det aldrig har varit tänkt att införa en generell skattebefrielse för fordon över 30 år. Något nytt har inte tillkommit som skulle göra det påkallat att nu göra undantag från denna allmänna regel. Herr talman! För oss socialdemokrater har en rättvis fördelning alltid varit en av hörnpelarna. Bara genom omfördelning och väl utbyggd välfärd som ger trygghet åt alla medborgare kan verklig frigörelse för alla bli möjlig. Vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Det är i detta sammanhang skatterna ska ses. Skatt handlar om solidaritet. Skatt är en avgift för välfärden. Med skatter bidrar var och en efter förmåga till ett samhälle som garanterar oss ett stöd när vi behöver det. Herr talman! I betänkandet behandlas ett förslag från regeringen om ändringar i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon. Förslaget innebär att vägavgifterna differentieras efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Regeringens förslag bygger på ett EG-direktiv rörande avgiftssatser för vägavgifter och ett protokoll som reglerar avgifternas storlek. Det har förutsatts att ett ikraftträdande skulle vara möjligt den 1 januari 2001. En förutsättning är emellertid att alla deltagande länder har meddelat kommissionen att deras nationella konstitutionella krav för ikraftträdandet har uppfyllts. I går fick vi från Finansdepartementet besked om att alla länder som deltar i samarbetet inte kan ratificera protokollet före årsskiftet. Det är också osäkert när samtliga berörda länder kan ansluta sig. Det föreslagna ikraftträdandet den 1 januari 2001 bör därför ändras. Med detta som bakgrund föreslår jag att ärendet återförvisas till skatteutskottet för förnyad beredning.

Herr talman! Det är rörande att höra hur Lennart Axelsson är bekymrad över hur de borgerliga ska komma överens. Det kanske vore bättre om han lade den omtanken på hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska komma överens. Som vi har hört här från talarstolen är ju Miljöpartiet och Vänstern inne på att ta bort sambeskattning av förmögenhet. Det lät inte som om det var det Det var ändå en enig borgerlig regering som lade fram förslag som gjorde att förmögenhetsskatten avskaffades under den borgerliga tiden 1992-1994. Lennart Axelsson pratar om att förmögenhetsskatten behövs därför att den drar in pengar. Är då inte Lennart Axelsson medveten om att ungefär 500 miljarder kronor är placerade utomlands? Hur mycket försvinner inte i skatteintäkter på detta sätt? Är inte det möjligtvis något bekymmer för Lennart Axelsson? Sedan tycker jag att Lennart Axelsson har gjort självmål flera gånger under anförandet när han hela tiden hänvisar till fördelningspolitiken. Han talar om rättvis fördelning, om att man ska betala efter förmåga. Det återkommer flera gånger under anförandet. Här har vi sett ett bra exempel på vad socialdemokraterna menar med fördelningspolitik. Det är att miljardärer slipper förmögenhetsskatt medan mormor Agda får betala förmögenhetsskatt på sitt hus i skärgården. Det är ett svar. Det är bra. Då vet vi vad socialdemokratisk fördelningspolitik går ut på.
Herr talman! Jag vet inte om Marietta de Pourbaix-Lundin lyssnade på mitt anförande. Jag tog faktist vid ett par tillfällen upp att socialdemokraterna anser att det finns all anledning att se över förmögenhetsbeskattningen även i framtiden. Moderaterna däremot anser att hela förmögenhetsskatten ska slopas år 2002. Men det skriver inte vi under på. Man säger också i sin reservation att det är orättvist för den enskilde och att det egna förslaget är finansierat. Ja, visst är förslaget finansierat. Men anser ni att det är rättvist? Det är de arbetslösa, de sjuka, de föräldralediga, de med de lägsta inkomsterna som kommer att få betala för slopandet av förmögenhetsskatten. Anser ni verkligen att detta är rättvist? Jag kan inte påminna mig att jag, innan jag kom till riksdagen i september, har träffat någon som har upplevt förmögenhetsskatten som ett problem. Nu hör jag dagligen människor som framställer avskaffandet av denna skatt som något helt avgörande för Sveriges framtid. För mig som socialdemokrat är det en större orättvisa att sänka ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem än att behålla förmögenhetsskatten. Jag ställer frågan återigen: Anser den moderata företrädaren i detta ärende att det är mer rättvist att sänka ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem än att behålla förmögenhetsskatten?
Herr talman! Mina två minuter gör ju att jag inte kan ta upp Moderaternas hela skattepolitik. Det är ett paket som man måste se som en helhet. Det kan jag inte dra nu. Då måste jag begära ny talartid. Så tillbaka till Lennart Axelsson som säger att förmögenhetsskatten är rättvis, medan Moderaternas politik inte är rättvis, och att man vidtar en massa åtgärder för att folk ska ha råd att bo kvar. Det talas om den begränsningsregel - som vi ännu inte har sett, men som ska komma - för hur mycket man ska betala i fastighetsskatt. Den begränsningsregeln tar ju inte hänsyn till att man åker på förmögenhetsskatt. Som jag sade förut: Det regeringen förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna genom att folk får betala förmögenhetsskatt. För många blir det alltså mer, genom den eventuella begränsningsregeln, som vi fortfarande inte vet hur den ska se ut. Det betyder att folk på många håll kommer att bli tvungna att flytta från sina hus. Tycker Lennart Axelsson att det är rättvis politik? När det gäller huvudfrågan - den om fördelningspolitik - hörde jag inte någon kommentar. Det betyder att min slutsats blir att socialdemokratisk fördelningspolitik är lika med att miljardärer slipper förmögenhetsskatt medan mormor Agda i sitt skärgårdshus får betala förmögenhetsskatt. Det är riktigt att Moderaterna vill ta bort förmögenhetsskatten för alla. Det gynnar Sverige. Kapitalet stannar i Sverige. Folk kan spara. Det är några exempel på varför förmögenhetsskatten måste tas bort.
Herr talman! Jag hänvisar än en gång till mitt anförande där jag tog upp just de här sakerna. Dessutom kan jag inte låta bli att i likhet med Carl Erik Hedlund citera ett kommunalråd. Det handlar om ett kommunalråd i Österåker som uttryckte det så här: Det måste bli ett slut på allt dogmatiskt tjat från partiledningen om att sänka skatterna. Jag har inte gått till val på den frågan, utan på att ordna en bra standard på servicen för invånarna. Nu kommer partisekreteraren i Moderaterna och talar om att man inte får göra på det viset eftersom det är att vara vårdslös med varumärket. Herr talman! Moderaterna får gärna behålla sitt varumärke och svenska mästerskap i skattesänkningar. Vi socialdemokrater är mycket hellre svenska mästare i välfärd.

Herr talman! Lennart Axelsson efterfrågar vilken skattepolitik som skulle bli följden av en borgerlig regering. I de hänseenden som vi diskuterar här och nu är frågan oberättigad. Det är fortsatt frysning av taxeringsvärdena. Det är sänkt fastighetsskattesats. Det är successiv avveckling av förmögenhetsskatten. Det finns nyanser i detta spektrum av samma art som tidigare kommit till uttryck i den här debatten när det gäller nyanser mellan de tre samverkande socialistpartierna. Lennart Axelsson säger att förmögenhetsskatten bidrar till ett rättvisare Sverige. Är det verkligen så? Det tyder i så fall på endera fundamental aningslöshet eller okunnighet om realiteter i det svenska samhället.
Herr talman! De förslag som finns från de fyra partierna talar inte för att det skulle gå att komma fram till en gemensam syn på avvecklingstakt och finansiering när det gäller de här frågorna. Men när det gäller just träffsäkerheten på förmögenhetsskatten finns det siffror som visar att 30 % av de rikaste betalar 70 % av förmögenhetsskatten. Tittar man isolerat på pensionärsgruppen ser man att 30 % av de rikaste betalar 80 % av den totala förmögenhetsskatten. Helt fel är alltså inte fördelningseffekten av den här skatten, trots allt.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att med den utveckling som har skett på förmögenhetsskatteområdet så är den i dag kontraproduktiv i två hänseenden.

Herr talman! Centerpartiet vill ju halvera förmögenhetsskatten till år 2003 och successivt fasa ut den. Ni framhåller i er reservation att det inte är acceptabelt ur rättvisesynpunkt att de verkligt förmögna personerna befrias från förmögenhetsskatt. Jag delar er uppfattning i den frågan. Som jag sade till Marietta de Pourbaix-Lundin tidigare ser vi fram emot - och har inga ideologiska betänkligheter mot - att försöka hitta ett sätt som gör det mer likformigt i framtiden. Avskaffande kanske är ett starkare sätt för Centern att hantera detta än att försöka hitta ett sätt inom beskattningen för att klara ut det. Det blev aldrig sagt någonting om reservationen om bilskrotningspremiens storlek, men eftersom jag inte tog upp det i anförandet vill jag ändå nämna att regeringen har för avsikt att lägga en proposition om det i januari. Förhoppningsvis kan vi då diskutera storleken på premien.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Lennart Axelsson med anledning av att vi hört ett mässande om oenighet inom borgerligheten. Jag behöver inte repetera det som både Marietta de Pourbaix-Lundin och Rolf Kenneryd har nämnt om sambeskattningen, för där är vi eniga. Som exempel kan jag nämna att vi i min egen familj inte alltid är överens, men vi har hållit samman i ganska många år. Vi har hört om oenighet inom de partier som stöder den socialdemokratiska och socialistiska regeringen. Hur tänker Socialdemokraterna hantera de yttringar och löften som vi har fått från Miljöpartiet och från Vänsterpartiet om att sambeskattningen ska tas bort? När får vi se den enigheten?
Herr talman! Jag nämnde tidigare i mitt anförande att vi står öppna för diskussioner kring konstruktionen på förmögenhetsskatten framöver. Däremot ger vi inte några löften åt ena eller andra hållet. Men vi vill gärna diskutera just de frågor som vi lyfte fram som problematiska. Dit hör naturligtvis frågan om sambeskattning. Ni föreslår också att man ska avskaffa förmögenhetsskatten, men inte från samma år som de övriga utan från 2004. Anser Kenneth Lantz att det verkligen är rättvist att slopa förmögenhetsskatten? Hur har ni tänkt finansiera den skattesänkningen? Ni föreslår att det ska införas ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Är det rättvist? Ni, liksom de andra borgerliga partierna, pekar på att flertalet aktiemiljardärer inte betalar någon förmögenhetsskatt på sitt aktieinnehav. Men nu är det så att dessa miljardärer betalar förmögenhetsskatt på andra delar av sina förmögenheter. Ert förslag innebär att de slipper betala även på denna del. Är det rättvist? Anser ni verkligen att det är ett motiv för att helt och hållet ta bort förmögenhetsskatten? Jag anser inte det. I stället har jag en stilla undran: Kan ni inom Kristdemokraterna som har synpunkter på förmögenhetsskatten tala om hur ni skulle vilja ha en reformerad förmögenhetsskatt? Kan ni tänka er att försöka hitta en modell som innebär att även aktiemiljardärerna betalar sin del av förmögenhetsskatten? Jag kan på stående fot inbjuda till sådana samtal. Som jag tidigare sagt känner vi ingen ideologisk motvilja när det gäller att försöka hitta lösningar på detta.
Herr talman! Nu börjar det här bli väldigt intressant. Jag tar emot inviten och föreslår att vi direkt efter den här debatten bestämmer tid och plats för förhandlingar och diskussioner om ett borttagande av sambeskattningen. Vi vill inte ha en reformerad förmögenhetsbeskattning. Däremot vill vi se ett borttagande av den men låt oss diskutera det vid ett annat tillfälle. Sambeskattningen är ett ok och kan också vara en kvinnofälla. I min sista replik till Lennart Axelsson skulle jag vilja fråga om han inte oroas över svenskarna. Vi behöver inte gå så många år framöver utan det räcker med några veckor eller kanske dagar framöver då många kanske flyttar sitt kapital inför det stundande årsskiftet. Det kan ju göras så enkelt att man bara flyttar sina aktieposter från A-listan till OTC-listan t.ex. På det sättet undkommer man lite förmögenhetsbeskattning. Är det så vi ska använda svenskarnas förtroende? Och ska vi säga att det är så de kan använda sitt ekonomiska kunnande? Nej, låt oss ta bort förmögenhetsbeskattningen så att man kan ha sina pengar på ett och samma aktiepostslag eller aktiekonto - utan att behöva minska förmögenhet och kapital över ett årsskifte. Vad tänker ni göra åt de reglerna?
Herr talman! I början av Kenneth Lantz inlägg lät det som att han var beredd att diskutera innehållet i förmögenhetsbeskattningen men på slutet blev det ändå så att den skulle bort, om jag förstod det rätt. Naturligtvis är vi, som jag tidigare sagt, beredda att sätta oss ned och diskutera. Men om vi direkt efter debatten ska bestämma en tid kan vi väl fundera över. Jag hoppas alltså att vi kan komma fram till någonting vettigt både när det gäller sambeskattningen och när det gäller de övriga frågor som jag tog upp i mitt anförande.
Herr talman! Det är intressant att vara här. Jag är ännu nyare i riksdagen än Lennart Axelsson så det är intressant att höra nivån på debatten här. En del saker som sägs blir jag dock lite fundersam över. Vad gäller sambeskattningen sade Lennart Axelsson att eftersom merparten av de sambeskattade paren tjänar väldigt mycket eller har en stor förmögenhet kan man fundera över om man ska ta bort det där. Som jag uppfattar det innebär det att en socialdemokratisk typ av feminism är jämställdhet bara för vissa. De kvinnor som har oturen att ha en väldigt rik man ska inte bli jämställda men de som har en något fattigare man kan få vara jämställda från statlig synvinkel. Det måste väl ändå vara en felsyn. Jämställdhet måste väl omfatta alla människor, oavsett om man är förmögen eller inte förmögen och oavsett hur man har tillgångar. Om de finns i skallen eller på banken är väl oväsentligt. En annan sak som jag skulle vilja ta upp gäller enigheten sett till miljöpolitiken. I betänkandet finns det ett särskilt yttrande om avfallsskatten och det har skrivits under av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. I detta yttrande står det bl.a. att Sverige har blivit en avstjälpningsplats - Sverige som styrs av en socialdemokratisk regering. Ska man ta det som en manifestation av den socialdemokratiska enigheten med de två stödpartierna att man inte ens är så enig att man får till ett särskilt yttrande?
Herr talman! Risken finns att jag framstår som lite tjatig men även här får jag hänvisa till mitt anförande där jag just lyfter fram problematiken kring bl.a. sambeskattningen. Vi ser fram emot att kunna diskutera utformningen av en framtida förmögenhetsbeskattning. Att ni i Folkpartiet successivt vill avskaffa den har jag förstått men jag ställer samma fråga till Staffan Werme: Hur ska ni kunna finansiera de ca 8 miljarder kronor som försvinner från statskassan? Det har ju knappt varit någon diskussion om finansieringen av de olika förslagen när det gäller minskade intäkter. Är det i ett rättviseperspektiv rätt att ta bort hela det? Är ni beredda att medverka till ett reformerat förmögenhetsskattesystem? Ni tar också upp förmögenhetsskatten i samband med fastighetsskatten. Vad gäller förmögenhetsskatten föreslår vi nu en ändring som jag anser är bra. När det gäller fastighetsskatten kommer framåt vårkanten ett förslag om begränsningsregler som kommer att vara bra från fördelningssynpunkt.
Herr talman! Man måste ändå vara varsam med orden när man talar i denna kammare. Den tolkning av feminismen som kan göras utifrån Lennart Axelssons anförande är inte riktigt vettig. Nu mildrade han det hela väldigt mycket och det suger jag åt mig. Jag hoppas alltså att den andra tolkningen är riktig, dvs. att feminism och jämställdhet innebär samma regler för alla människor. Jag fick inget svar beträffande det särskilda yttrandet - om det var en manifestation av enighet. Jag förstår att det inte är så. Socialdemokraterna är ju inte eniga ens med sina båda stödpartier. Sedan gäller det de 8 miljarderna. Lennart Axelsson har i slutet av sitt anförande här och i debatten efteråt varit betydligt mildare i sin framtoning. Det tycker jag är bra. Man måste ju också kunna diskutera förmögenhetsskatten utifrån funderingar på om vi förlorar mer skatt på att ha förmögenhetsskatten än om vi inte har den. Tappar vi mer i t.ex. kapitalinkomster som skulle kunna beskattas därför att man flyttar förmögenheter utanför landet? Om det är på det viset är det kanske också så att en minskning av förmögenhetsskatten och kanske ett borttagande skulle vara positivt från jämställdhetssynpunkt och ekonomiskt sett.
Herr talman! Först väljer jag att besvara den fråga som jag inte hann med i min förra replik. Det gäller förbränningsskatten. I budgetpropositionen finns följande skrivning: Den nyligen införda skatten på avfall har endast varit i kraft under en kort tid, varför det ännu är för tidigt att bedöma vilka effekter den fått på avfallshanteringen. Det finns dock anledning att uppmärksamma riskerna med en ökad förbränning av osorterat avfall. Därför är det angeläget att följa upp och utvärdera hur systemet med avfallsbeskattning fungerar. En fråga som då kan aktualiseras är om en utvidgning av skattebasen bör ske till att även omfatta förbränning. Händelsen med den holländska båt som gick under namnet RMS Aries, med 2 390 ton osorterade pelletar, och som genom en Greenpeaceaktion måste vända om till Holland har naturligtvis lyft fram det här problemet ännu mer. Utskottet skriver i betänkandet att man förutsätter att regeringen återkommer om förbränningen skulle visa sig öka omotiverat. Det första som jag läste upp är alltså hämtat ur en proposition där vi tre partier tillsammans har utformat texten. Det om något tycker jag visar på en enighet i synen på den här frågan.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin hänvisar till en interpellationsdebatt och tycker att det är patetiskt att jag i den interpellationsdebatten bad att få ett sammanträffande med finansministern för att inför VÅP:en diskutera förmögenhetsskatten. Jag har svårt att se det patetiska i sammanhanget. Vad jag ville diskutera är precis de frågor som vi hade diskuterat inför propositionen och inför den budget som ligger för år 2001. Vi har faktiskt kommit så långt att halva, inte en mindre del av, sambeskattningen faktiskt upphävts. Det är faktiskt på det sättet! Jag har tidigare i en kammardebatt sagt att jag inte en gång till ska rösta på samma sätt som jag då gjorde, och det gör jag inte heller. Vi har faktiskt kommit ett viktigt steg på vägen och, precis som Birger Schlaug sade: Det här är inte slutet. Vi kommer att fortsätta att driva den frågan. Men jag sade också i skattedebatten i november, vilket kanske är intressantare, att just nu är det viktigare att titta på fastigheternas andel av förmögenheten, dvs. ta med halva taxeringsvärdet vid förmögenhetstaxeringen. Det skulle lösa det akuta problemet. Politik är faktiskt här och nu. Man måste se var problemen finns och vad vi ska göra för att lösa de akuta problemen. Jag måste säga att Marietta de Pourbaix-Lundin inte bara är väldigt slarvig när hon uttrycker sig. Hon står här och säger: Miljardärerna betalar ingen förmögenhetsskatt. Det är en lögn! Det gör de ju! Däremot om deras förmögenhet ligger i aktier i bolag som de är huvuddelägare i finns det regler som gör att de inte betalar för den delen. Men det är en lögn att säga att miljardärer inte betalar förmögenhetsskatt, som sagt var. Det visar hur slarviga Moderaterna är. Marietta de Pourbaix-Lundin läser propositioner som en viss potentat läser Bibeln. Hon står här och säger att 790 000 människor betalar förmögenhetsskatt och att antalet kommer att öka till 970 000. Nej, det kommer det inte att göra! Det är riktigt att det med oförändrade regler skulle ha ökat till 970 000, men med de regelförändringar som nu genomförs kommer antalet som betalar förmögenhetsskatt att minska från 790 000 till ca 600 000. Det gäller att veta vad man pratar om i debatten. Jag ska ta upp en sak till. Marietta de Pourbaix Lundin ville hävda att de borgerliga tog bort förmögenhetsskatten mellan 1992 och 1994. Det är också en lögn! De tog bort lagen om förmögenhetsbeskattning, men man betalade förmögenhetsskatt enligt övergångsregler hela tiden. Förmögenhetsskatten var aldrig borttagen under den borgerliga regeringsperioden. Det är väldigt lätt att stå här i kammaren och bara vräka ur sig den ena felaktigheten efter den andra. Jag blir lite irriterad när det är så låg kompetens i skattefrågorna hos Moderaterna. Det är inte bara slarvigt, utan det är också massor med felaktigheter.
Herr talman! Per Rosengren är ganska känd för att höja rösten och vräka ur sig en hel del saker från talarstolen. Jag förstår att det inte kan vara så jättetillfredsställande att bli citerad och bli avslöjad med att ha dubbla budskap, att man säger en sak i ett sammanhang och sedan gör något helt annat. Jag förstår att det inte är så jättetillfredsställande. Det kan ju inte vara tillfredsställande att bli avslöjad gång på gång när man säger en sak och gör någonting annat. Det är en lek med ord när Per Rosengren hävdar att han sade att han inte en gång till skulle rösta för det här förslaget och att han nu inte gör det därför att de har gjort lite. Det är en lek med ord. Sambeskattningen kvarstår ju. Det är fortfarande sambeskattning när det gäller förmögenhet. Sedan säger Per Rosengren att man måste göra någonting här och nu och att det är det majoriteten gör. Ja, vad hjälper det som Per Rosengren, Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör för folk som måste flytta från sina hus? Det hjälper väl inte dem ett dugg - tvärtom. Det ni gör här och nu stjälper dem ju. Per Rosengren har i och för sig satt fingret på ett problem, och det är att den s.k. begränsningsregeln - som vi fortfarande inte vet hur den ser ut och som jag hävdar är en ny form av sambeskattning - bara tar hänsyn till fastighetsskatten. Det ni då ger folk tillbaka i form av begränsningsregel tar ni med råge igen på förmögenhetsskatten, som väldigt många drabbas av. Claes Stockhaus tillstod att det inte finns någon riktig rättvisa i att en del slipper betala förmögenhetsskatt medan andra måste göra det. Jag föreslår då att ni inför nästa val på era valaffischer skriver vad som är rättvisa och vad som inte riktigt är rättvisa. Ni graderar då er rättvisa. Det är det ni håller på med.
Herr talman! Vi säger inte en sak och gör en annan sak. Vi säger vilka ingångsvärden vi har när vi går till en förhandling med andra partier. Vi driver de frågorna så långt vi kan. Att man sedan inte når ända fram när man inte är ensam vet Moderaterna också; det är inte så lätt. Jag återkommer till frågan: Hur kan Marietta de Pourbaix-Lundin stå här i dag och säga att man tog bort förmögenhetsskatten? Förklara det för mig! Hur kan Marietta de Pourbaix-Lundin stå här och säga att miljardärer inte betalar någon förmögenhetsskatt? Det är två uppenbara lögner. Sambeskattningen är halverad nu. Man kan välja två modeller. Man kan ta bort sambeskattningen som sådan, men man kan också fördubbla fribeloppet för gifta. Det sista är kanske en betydligt enklare modell, och kanske nödvändig, eftersom det fortfarande är så att barn under 18 år ska vara med i det hela. Det gäller alltså inte bara sambeskattningen mellan makar i det här sammanhanget. Det finns alltså två vägar att gå, och vi har valt att gå vägen att höja fribeloppet. Om vi nu fullföljer det kommer vi i nästa skede, i nästa förhandling, eventuellt att ta bort effekterna av sambeskattningen totalt. Det är alltså förhandlingar mellan olika partier. Vi ger fullkomligt tydlig och klar information om vad vi vill och vart vi vill komma. Men i förhandlingar kommer man inte alltid ända fram. Jag tror att Moderaterna också vet det, eftersom de satt i regeringsställning tillsammans med tre andra partier 1991 1994. Det var inte så lysande med samarbetet då.
Herr talman! Jag läste väldigt tydligt upp vilka som slipper förmögenhetsskatt. Jag hade ett långt stycke där jag gick igenom vad det beror på, t.ex. vilken lista man står på och hur stort aktieinnehav man har - allt för att förklara vilka det är som slipper förmögenhetsskatt. Jag var mycket noga med det. Jag sade att den borgerliga regeringen hade lagt förslag som riksdagen tog, där man successivt skulle ta bort förmögenhetsskatten. Sedan upphävde den socialdemokratiska regeringen detta beslut. Ni i Vänsterpartiet gör som ni väldigt ofta gör, och det är att ni står på två ben samtidigt. Ni är med i en form av majoritet och samtidigt är ni i opposition. Det utnyttjar ni väldigt ofta både i talarstolen och på gator och torg. Där talar ni om att ni är i opposition och vad ni driver. Samtidigt borde ni egentligen förklara och försvara det som ni gemensamt har kommit överens om med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag förstår om Socialdemokraterna blir irriterade på er, därför att ni står på två ben konstant. Att lyssna på Per Rosengren här, herr talman, är som att klippa grisen: det är mycket skrik och lite ull.
Herr talman! Ja, vi inte bara står på två ben - vi står dessutom med båda fötterna på jorden, till skillnad från företrädare för vissa andra partier. Marietta de Pourbaix-Lundin har här vid ett flertal tillfällen sagt att miljardärer inte betalar någon förmögenhetsskatt. Det är en lögn. Hon läser upp felaktiga siffror och ger kammaren uppfattningen att antalet som ska betala förmögenhetsskatt nästa år kommer att öka med 200 000 när det i verkligheten är precis tvärtom. Det är en lögn. Hon står här och säger att förmögenhetsskatten togs bort 1992-1994. Det är en lögn. Den togs inte bort. Man tog bort lagen men hade övergångsbestämmelser, vilket gjorde att förmögenhetsskatt togs ut hela tiden. Sedan upphävde Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet den lagen. Det är helt riktigt. Men förmögenhetsskatten har aldrig varit borttagen, utan den har legat som ett pärlband hela tiden. Sedan var det frågan om hur vi beter oss som opposition. Vi kan ju inte undvika att säga vad vi anser i olika frågor och vilka krav vi har inför förhandlingar. Det vore fullkomligt absurt, framför allt när vi inte sitter i regeringen. Om vi hade suttit i regeringen hade situationen kanske varit ytterligare lite svårare. Men så länge vi är ett parti som har en politik måste vi kunna förmedla vår politik och vad vi anser i olika sakfrågor. Har Moderaterna uppfattningen att så fort man ingår i en majoritet ska man inte kunna hävda sitt eget partis politik? Jag förstår att ni eftersträvar ett tvåpartisamhälle.

Herr talman! Vad gäller näringsutskottets betänkande 3, Utgiftsområde 21 Energi, vill jag säga att jag yrkar bifall till reservation 1. Det finns anledning att när vi debatterar energi och energipolitik ställa sig frågan vad som är fel i det svenska energisystemet. Vilka är problemen i energisystemet och framför allt elsystemet som motiverar dessa enorma insatser från det politiska området? Vilka är problemen som motiverar miljardrullningen? Vi har ett omställningsprogram som slukar 9 miljarder. Majoriteten har låtit stänga av Barsebäck 1 för en beräknad kostnad för staten på minst 8,3 miljarder. Vi har det helstatliga bolaget Vattenfall, som nu på löpande band köper in kärnkraft, stenkolskraft och brunkolskraft för tiotals miljarder. Det har plöjts ned tiotals miljarder för att förändra det svenska energisystemet, och framför allt då elsystemet. Det gör att det är motiverat att ställa frågan "Varför?". Vad är det egentligen som motiverar denna miljardrullning? Tar man på sig europeiska glasögon kan man konstatera att resten av Europa ser med avund på det svenska elsystemet. Det är utsläppsfritt. Det är en mycket stor del förnybar el som produceras. Av de andra länderna i Europa är det bara Norge som har utsläppsfri elproduktion förutom Sverige. Av andra länder i Europa är det i stort sett bara Norge som har högre andel förnybar elproduktion än vad Sverige har. Vi kan konstatera att Sverige vad gäller elsystemet har ett miljömässigt bra system. Det är säkerhetsmässigt bra, och det producerar el till ett konkurrenskraftigt pris. Det som borde bekymra oss i ett europeiskt och globalt perspektiv är utsläppen av koldioxid. Men den politik som majoriteten driver leder inte till minskade utsläpp av koldioxid utan i stället till ökade utsläpp. Det leder inte till mindre beroende av fossila energikällor. Det leder till ett ökat beroende av fossila energikällor. Det är ju så att regeringen och majoriteten för en energipolitik som skadar miljön genom de ökade utsläppen och som innebär en gigantisk kapitalförstöring när vi föröder tiotals miljarder på att förändra ett system som egentligen inte är i behov av förändring. Det leder till att man försvårar för näringsliv och hushåll. Jag vill därför ställa en första fråga till regeringspartiets företrädare Nils-Göran Holmqvist. Vad ser Nils-Göran Holmqvist som det stora problemet och de stora felen i det svenska elsystemet som motiverar denna miljardrullning? Om det nu är så att det inte är några stora problem i elsystemet, vad är då skälet? Det går att säga i klartext. Skälet är maktpolitik. Regeringen har använt energipolitiken och det svenska energisystemet som ett sätt att köpa sig politisk makt. Med hjälp av avvecklingen av Barsebäck 1 kunde man köpa sig regeringsmakten och stöd från tillräckligt många partier. Man kunde sägas splittra borgerligheten. Av samma anledning skjuter man nu upp avveckling av Barsebäck 2, så att den ska landa i ungefär lagom tid för nästa val, för att återigen kunna vara en bricka i maktpolitiken. Jag tycker att det är beklagligt att kunna konstatera att näringsutskottets betänkande nr 3 egentligen skulle heta Utgiftsområde 21 Makt i stället för Utgiftsområde 21 Energi. När man summerar denna miljardrullning till omställningsprogram för stängning av Barsebäck och mycket annat finns det skäl att ställa ytterligare en fråga till Nils-Göran Holmqvist. Är utskottsmajoriteten nöjd med, stolt över och belåten med effekterna av denna miljardrullning? Tycker Nils-Göran Holmqvist att utfallet av denna miljardrullning motiverar insatserna? Det finns skäl i dessa dagar att ta upp ett mycket aktuellt ärende, nämligen frågan om Vattenfalls roll, som utskottet tidigare har uttalat sig om. I betänkande 1996/97:NU12 skrev utskottet så här: "Utskottet tillstyrker i propositionen föreslagna riktlinjer för Vattenfalls verksamhet. Som där påpekas är Vattenfalls aktiva medverkan av avgörande betydelse för omställningen av energisystemet. Bolaget, som svarar för ungefär 50 % av elproduktionen, bör därför ges en strategisk roll i detta omställningsarbete. I likhet med vad som sägs i propositionen anser utskottet att utvecklingen av ny ekologisk elproduktionsteknik och investeringar i el och värmeproduktion från förnybara energislag bör vara framträdande i Vattenfalls långsiktiga utvecklings och investeringsplaner." Vattenfall fick i går klartecken till att köpa in det tidigare östtyska bolaget Veag med en produktionskapacitet på 60 TWh el producerad av tysk brunkol. Man har tidigare försökt köpa kraftförsörjning av Berlin och investera i tysk kärnkraft i Hamburg och i polsk kraftförsörjning i Warszawa. Det ger skäl att ställa sig några frågor. Ska denna tyska brunkol, polska stenkol och finska och tyska kärnkraft klassas som förnybara energislag? Det har varit det framträdande inslaget i Vattenfalls utvecklings och investeringsplaner. Är det så att det tidigare utskottsbeslutet och utskottsuttalandet inte längre gäller? Det kan ju inte vara så att Vattenfall inte har förankrat detta i regeringen. Tvärtom uttalade Björn Rosengren i en interpellationsdebatt med mig ganska nyligen följande: "När det gäller fokuseringen på kärnverksamheten arbetar regeringen som alla andra ägare, dvs. det ska råda samstämmighet i strategiska frågor mellan bolaget och ägaren." Vi kan alltså konstatera att inköpet av den tyska brunkolskraften har varit väl förankrat i regeringen. Jag vill därför ställa frågan till Nils-Göran Holmqvist. Är utskottets uttalande om Vattenfalls roll fortfarande giltigt, eller är det överspelat? Frågan är mycket aktuell i dessa dagar. Fru talman! Sverige behöver en ny energipolitik. Den nya energipolitiken ska vara ett instrument för att nå övergripande mål, som konkurrenskraft, god miljö och välfärd. Varje energislag ska användas där det är mest effektivt, och detta ska ske på en fri konkurrensutsatt energimarknad. Statens roll bör inskränkas till att fastställa de spelregler som ska gälla på marknaden i allmänhet och i synnerhet vad gäller miljö, säkerhet och beredskap. Staten ska inte styra över vilken teknik eller produktionsform som ska utvecklas. Det här borde vara den energipolitik som vi går mot. Där ska staten inte detaljstyra användandet av kärnkraft, gaskraft eller andra former av kraft. Det här landar då i att vi från reservationspartierna uttrycker reservationer. I reservation 1 tar vi, tillsammans med Folkpartiet, upp nya riktlinjer för energipolitiken med den av mig nu skissade inriktningen. Och vi vill riva upp avvecklingslagen och beslutet om avveckling av Barsebäck 1 tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna. Vi vill också riva upp tankeförbudslagen för att ge kraftbranschen möjlighet att utvecklas på kommersiella villkor och själv väga de olika kraftslagen mot varandra. Fru talman! Med detta ska jag inte förlänga debatten ytterligare, utan jag yrkar bifall till reservation

Fru talman! Att Vänsterpartiet och undertecknad dyker upp så här tidigt i debatten om energifrågorna i dag tyder ju på att vi har reserverat oss mot regeringens förslag och utskottets hemställan. Med tanke på marknadskrafternas känslighet vad gäller politiska svängningar vill jag därför inleda med att lugna denna nervösa marknad och eventuellt känsliga elhandlare på Nordpol och göra dem mindre nervösa genom att yrka bifall till hemställan i NU3, särskilt vad gäller riktlinjerna för energipolitiken liksom anslagen inom utgiftsområdet energi. Men samtidigt yrkar jag också bifall till vår reservation, nr Sammantaget betyder det här att den fasta och målmedvetna energipolitik som den här riksdagen grundade 1997 genom en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern och Vänstern ligger fast. Jag återkommer emellertid till reservation nr 5 Låt mig börja i en helt annan ända och lyfta fram några problem som behöver lösas inom en något så när anständig tidsrymd! El och energimarknaden är ju helt omreglerad nu. Vi har en elmarknad där konsumenten fritt kan välja leverantör och där företagen ska konkurrera. Den samhällsekonomiska vinsten av den här reformen har beräknats till 12-15 miljarder, och som tillskyndare av den här elmarknaden och som konsument är jag givetvis mycket nöjd med det här. Sverige har världens lägsta elpriser och ett system med mycket stor säkerhet - det hade man för all del även tidigare. Men säg den glädje som varar, gott folk! I den här nya situationen dyker det upp nya problem, och då måste man självfallet ta itu med dem. Jag ska börja med att ta upp tillförseln av el. På den svenska delen av den gemensamma nordiska marknaden dominerar tre producentgrupper. Det är Vattenfall, Sydkraft och Birka. De har tillsammans över 85 % av produktionen. Därtill är alla tre insyltade i den radioaktiva kärnkraften. Den här koncentrationen kan inte anses vara bra och måste självklart granskas och bevakas, så att den inte leder till ett oligopol efter det monopol som vi har haft tidigare. Som ett led i detta har vi tillsammans - de tre partier som samarbetar inom energiområdet - givit Svenska kraftnät uppdraget att arbeta för att bygga bort de flaskhalsar som finns i överföringen av el mellan i första hand Sverige och Norge. Det här uppdraget och dess slutförande leder ju till att effektbalansen framför allt i Sydsverige ordnar sig. Det kan då läggas till möjligheterna att stänga Barsebäck 2 och fortsätta kärnkraftsavvecklingen. Därtill har Svenska kraftnät köpt upp reservkapacitet för kommande år på ca 1 000 megawatt för att klara eventuella återfall i klassiska nordiska vintrar. Problematiken med olika områdespriser ställt mot systempriset i Oslo på Nordpol och sneda konkurrensförhållanden som en följd av detta reder vi alltså troligen ganska snart ut. Ola Karlsson tog på ett förtjänstfullt sätt, sett från en gedigen konservburk på högerkanten, upp statligt ägda Vattenfalls roll, nu och i framtiden. Men det finns anledning att byta några allvarsord just om I 1997 års uppgörelse slog vi fast att Vattenfall ska spela en viktig roll i omställningen av vårt energisystem till ett hållbart sådant. Vattenfall har ju faktiskt redan spelat en roll i den uppgörelse som är gjord för att stänga Barsebäck 1 och 2. På senare tid, inte minst här före mitt anförande, har det riktats kritik mot Vattenfall och för all del också mot Sydkraft - inte här i dag, men i massmedierna - för att de som svenska företag har gått utanför de svenska landamären och köpt upp andelar i eller hela energiföretag utomlands. De här köpen har lett till att de här traditionella svenska flaggskeppen på energisidan i dag inte bara äger den svenska vattenoch kärnkraften utan också producerar el i Danmark, Tyskland, Polen och faktiskt några ställen till med smutsig kol och naturgas, som Ola Karlsson förtjänstfullt framhöll här före mig. I det här läget går alltså Moderaterna och även Folkpartiet i en reservation till offensiv och anklagar oss direkt och indirekt för att ge falska budskap och ha dubbelmoral. Vi som avvecklar kärnkraften i Sverige och inför koldioxidavgifter i Sverige försämrar därmed för den svenska industrin. Samtidigt accepterar vi och gynnar import av smutsig dansk, tysk och polsk kolkraft. Det är inte nog med det. Via Vattenfall, som är statligt ägt, är vi dessutom ägare till delar av de här smutsiga energikällorna. Usch och fy, säger den nyliberala duon. Och i reservationen skriver de så här: "För att inte gå miste om bolagets" - alltså Vattenfalls - "kompetens och möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden är det därför av yttersta vikt att Vattenfall börsintroduceras och privatiseras." På vilket sätt skulle det lösa grundproblemet, som ni påpekar, nämligen uppköpet av kol och kärnkraft som är smutsig och farlig, om det här skulle vara privat ägt? Jag begriper inte logiken. Det spelar väl ingen roll vem som är ägare. Vattenkraft har ju som ett bolag på en fri marknad ett val, helt enkelt. Ska man delta aktivt och offensivt i marknaden - ja eller nej? Och man gör det. Och precis som de andra aktörerna försöker man då tillskansa sig bättre marknadsandelar. Eftersom situationen är som den är består de marknadsandelarna per definition, oavsett vem som äger dem, av kol och kärnkraft i huvudsak och också av naturgas nere i Europa. Om man då köper in sig i detta kan inte jag se att det skulle vara moraliskt mer förkastligt än om privata börsnoterade företag gör samma sak. Det väsentliga när vi exempelvis stänger Barsebäcksverken och när vi går till offensiv för att uppfylla Kyotoavtalet är ju att vi ökar andelen förnyelsebar energi. Och det är det oavsett ägandet. Jag bryr mig inte i första hand om ifall det är privatägt, statligt ägt eller kommunalt ägt, utan det gäller att öka andelen förnyelsebar energi. Det tycker jag är det väsentliga. Vi ställer alltså upp på att Vattenfall har en aktiv roll i framtiden och tycker att det är bra. Ett av Vattenfalls problem när det gäller att platsa i Europamästerskapen är att man har behov av kapital, och där har ni moderater en poäng. Med en trög statlig ägare som har att välja mellan att satsa miljarder på skola, vård och omsorg och att investera i Vattenfalls expansion i Europa kan man ju ställa sig lite frågor. Men att lösningen skulle vara börsintroduktion och privatisering ställer jag definitivt inte upp på. Ägarfrågan är alltså inte oväsentlig. Jag tycker att det skulle vara mycket intressant att i stället pröva en annan tanke inför framtiden för att undvika att ta skattemedel och samtidigt undvika en onödig börsnotering. Börsen inger ju inte något spontant förtroende. Kolla bara in den här heta IT-marknaden, där aktierna åker upp och ned som i en snabbhiss! Man hinner inte ens med att placera om pengarna från morgon till kväll utan att förlora väldigt mycket eller vinna lika mycket. Jag tror alltså att det finns ett bättre sätt att lösa finansieringsbehovet. Vi kanske skulle titta på de många miljarder som nu satsas för att vi ska få en säker pension. Då kan man börja med de statliga AP fonderna. De kan få en möjlighet att satsa exempelvis i Vattenfall för att tillgodose kapitalbehovet för en nödvändig uppbyggnad och en säker ledarposition i Europamästerskapen i energi. Det är mitt bidrag till en förnyelse av diskussionen vad gäller kapitalbehovet. Några ord om energiuppgörelsen och Barsebäck. Vi tycker att energiuppgörelsen fungerat bra. Det har skett en viss förskjutning när det gäller datum. Det är inget att bli våldsamt upprörd över. Vi har som bestämd vilja att vårda den här uppgörelsen och fortsätta den för att den ska ge en förnyad energiuppgörelse i framtiden, gärna med ännu bredare stöd. Det skulle inte vara dumt, tycker vi, om vi exempelvis kunde nå fram till en tysk lösning, att man avtalar med berörd industri och kraftproducenter och når fram till en bred lösning som fungerar för framtiden. Det har skett en rejäl genomlysning av energiuppgörelsen. Vi tycker, som svar på Ola Karlssons fråga, att de satsade miljarderna gett mycket goda resultat. Sverige ligger i topp vad gäller bioenergi, solceller och en rad andra områden. Det är tack vare och inte trots de rejäla satsningarna. När det sedan gäller vår reservation mot datum för att stänga Barsebäck tycker vi som parti att det är en övertida drift av kärnkraften rent allmänt. Men vi ger oss inför verkligheten, alltså effektbalansproblemen. Sedan är vi lite mer optimistiska när det gäller slutdatum, så vårt grundförslag är den 1 juli 2002. Det blir rimligen skarpt läge nästa år, när vi ska göra en ny bedömning av möjligheterna. Allra sist lite självkritik. Jag tycker att vi som garant för den småskaliga förnyelsebara energin har varit lite taffliga. Först nu i höst har exempelvis den nioöring i stöd som går ut till de småskaliga kunnat betalas ut. Det beror inte enbart på oss, utan också på EU-byråkratin. Men så ska man inte hantera seriösa småföretagare. Vi arbetar avslutningsvis aktivt med de i skrivelsen angivna åtgärderna och vi samtalar inför framtiden. Jag har gott hopp om att vi tre - s, c och v - ska klara av det här. Björnligan - m, kd och fp - inger ju inget större förtroende, måste jag säga.

Fru talman! Det här betänkandet rör budgeten för utgiftsområde 21 Energi. Jag vill redan här passa på att yrka bifall till reservation nr 2. Även om vi kristdemokrater står bakom samtliga reservationer med vår partibeteckning nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2. Förutsättningarna för energipolitiken har radikalt förändrats under senare år. Vi har gått från en rent inhemsk energimarknad till en internationell, och energimarknaden har avreglerats. I den riktningen går också många andra länder. Från det gamla, med självförsörjning som ett viktigt mål, till någonting helt annat. Till följd av de här förändringarna får naturligtvis också politiken en ny roll och måste förändras. Vårt kunnande när det gäller de miljöproblem som energiproduktionen för med sig har förstås också ökat och måste tas i beaktande när den framtida energipolitiken läggs fast. I det sammanhanget måste naturligtvis mer av lösningar sökas i samarbetet mellan länder. När produktionen av kraft sker i ett land och konsumtionen sker i ett annat måste man fundera på mer av gemensamma tag. Här är den linje som Sverige har intagit när det gäller koldioxidskatten oerhört beklaglig. För min del är det självklart att Sverige borde eftersträva miniminivåer inom ramen för EU när det gäller skatt för att utjämna skillnader och se till att vi får gemensamma förutsättningar. Jag vill gärna fråga Centerpartiet och Vänsterpartiet hur man ser på den frågan. Är det bra eller dåligt med harmonisering av skattesatser på det här området? Socialdemokraternas position är ju tydlig i och med att statsministern har sagt att detta inte ska hanteras av EU. Vi kristdemokrater har reserverat oss mot majoritetens uppfattning på några punkter i det här betänkandet. En punkt handlar om riktlinjerna för energipolitiken. Målet för energipolitiken måste förstås vara att säkerställa tillgången till billig energi, producerad så miljövänligt som möjligt. Vi anser att dagens energipolitik måste förändras för att de målen ska kunna nås. Regeringens, Centerpartiets och Vänsterpartiets politik genomförs visserligen under uppmuntrande paroller om ekologisk hållbarhet. Men man vandrar i denna procession i alldeles fel riktning. Inte ens med bästa vilja i världen kan man ärligt hävda att omställningsprogrammet ens tillnärmelsevis motsvarar förväntningarna. Man måste nog vara rejält involverad politiker för att vara nöjd. Lennart Värmby vill i sitt inlägg lugna eventuellt nervösa personer på den s.k. marknaden. Men kanske Lennart Värmby borde lägga sitt öra mer mot den marknad som vi politiker framför allt har att vända oss till, nämligen våra uppdragsgivare. Vad säger våra uppdragsgivare om det sätt på vilket vi sköter de här frågorna? Jag tror att många är väldigt missnöjda med detta. När det gäller frågan om avvecklingen av Barsebäck 2 har vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet en gemensam reservation. Här har den majoritet som i övrigt består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern spruckit. Man har då en intern tävling mellan partierna om vem som kan hävda att man snabbast vill stänga nästa reaktor. Centern och Vänsterpartiet vill stänga redan sommaren 2002, medan Socialdemokraterna har bedömt att det bör kunna ske först efter nästa val, dvs. år 2003. Inget av partierna förefaller heller nu, precis som när det gällde den första reaktorn, anse att det finns några skäl att göra någon närmare analys av miljöeffekterna av ett sådant handlande. Beslutet att stänga Barsebäck 1 var fel ur ekonomisk synpunkt. Värre är att det var fel också ur miljösynpunkt. Det finns en rad olika beräkningar som man kan luta sig mot när det gäller effekterna av stängningen av den första reaktorn. Man kan väl säga att de här beräkningarna samlar sig någonstans omkring tre-fem miljoner ton ytterligare koldioxidutsläpp genom de här besluten, när det gäller den första reaktorn. Om alla beräkningar stämmer skulle det leda till att miljöskulden ökar med 30-50 miljarder kronor om året. För detta bär förstås Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna ett mycket stort ansvar, inte bara för dagens generationer, utan också självfallet för kommande generationer. Jag tror att det är svårt för oss att greppa storleken på de här utsläppen. Man kan räkna om det till biltrafik. Kanske blir det lättare att förstå då. De utsläpp som följer stängningen av Barsebäcks första reaktor - nu tävlar man alltså med varandra om att stänga den andra också - motsvarar inte mindre än 1,1 miljoner bilar av Volvo S 80-typ som körs 1 500 mil om året. Är detta rimligt? Nej, självfallet inte. Det är självklart inte möjligt att bedriva en sådan politik som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern gör här och ändå ha kvar en trovärdighet i miljödebatten. Fru talman! Någon invänder förstås att vi klarar att stänga en reaktor utan att få problem med försörjningen under normala omständigheter. Det är sant. När energisystemen är kopplade samman mellan länder kommer vi i regel att kunna hålla våra hem både varma och upplysta. Industrin kommer under normala omständigheter att få den nödvändiga elen. Men, och det är detta som är problemet, genom att ersätta den nuvarande elproduktionen med annan kommer de samlade koldioxidutsläppen att öka. Kolet fungerar i någon bemärkelse som ett slags dragspel. När det behövs mer el startas kolkraftverk. När det behövs mindre el stängs kolkraftverken av. Sverige, kommer motsvarande kolkraftverk på kontinenten att startas, och vi kommer att importera el med förfärande miljöeffekter som följd. De här miljöeffekterna är ju gränslösa i dubbel mening. Utsläppen rör sig obehindrat över nationsgränserna och ett lands utsläpp blir allas vårt problem. Fru talman! Vi har till sist en reservation som jag bara tänkte nämna. Det är den som har kommit att kallas för tankeförbudet, som vi anser är en lagstiftning som snarast borde utmönstras ur lagstiftningen i ett demokratiskt och upplyst land.

Fru talman! Lennart Värmby pekar på den avvägning som varje parti måste göra och som självklart Lennart Värmby också har gjort. Här handlar det om att vi i dag med den politik som Vänsterpartiet står bakom och driver igenom använder miljardbelopp för att stänga fungerande kärnkraftverk för att få en sämre miljö. Lennart Värmbys problem är att det blir så. Jag erkänner att vi vid folkomröstningen 1980 var överdrivet optimistiska när det gällde utveckling av alternativ. Vi var överdrivet optimistiska när det gällde hur förbrukningen skulle utvecklas i framtiden. Vi har fått revidera vår politik. Lennart Värmby har tidigare hört mig säga, och jag säger det igen, att det som skiljer den vise från den envise är att den vise tar argument och anpassar sig till den nya situationen som har uppstått.

Fru talman! Jag tackar för berömmet. Det kan i och för sig inte ha varit meningen. Göran Hägglund sade någonting om den envise och den vise. Som vis har jag tagit till mig argument och förändrat mig. Bl.a. har vi nu en elmarknad till skillnad från tidigare monopol. Det har vi aktivt bidragit till. Jag ser elmarknaden som ett verktyg. Sedan får man finslipa det. Det är inte inkuggat exakt från början. Marknadens egen logik kommer att ställa krav på de likartade villkoren som Göran Hägglund efterlyste vår uppfattning om. Vi är för gemensamma likartade villkor, dvs. koldioxidavgifter ska vara lika för Danmark, Tyskland, Sverige, Polen osv. Det arbetar vi för. Vi kan notera att Tyskland vad gäller kärnkraftsavvecklingen är inne på samma spår som Sverige. Regeringen där nere har slutit avtal med industrin. Jag var inne i mitt anförande på att vi gärna ser en liknande bred lösning, för att i stället kunna ägna oss åt det väsentliga, nämligen att öka andelen förnybart alldeles oavsett de icke förnybara. Det är ett gigantiskt problem när EU tar för sig att öka från 6 till 12 %, då återstår 88 % om jag räknar rätt. Det visar hur beroende vi är av det icke förnybara. Det är inte hållbart om vi ska ha ett samhälle som duger att leva i i framtiden. Jag tror att vi är överens på den punkten.
Fru talman! Jag är glad att Lennart Värmby anser att gemensamma tag när det gäller koldioxidskatten är någonting viktigt och nödvändigt att eftersträva. Jag hoppas att vi andra i den här debatten kan ge honom och andra vänsterpartister råg i ryggen när det gäller den fighten med socialdemokraterna. Det är ett oerhört viktigt område för att komma till rätta med de miljöeffekter som följer med energiproduktion när det gäller förbränning av fossila bränslen. Hur skarp den tyska uppgörelsen är kan diskuteras. Det handlar om att kärnkraftsreaktorer kommer att drivas vidare ytterligare några decennier. Låt oss se vad som händer i Tyskland längre fram. Jag tvingas ändå att konstatera att den politik som Lennart Värmby och hans parti företräder tillsammans med de övriga två partierna de gjort upp med leder till en dramatisk försämring av miljön. Miljöskulden ökar, utsläppen ökar dramatiskt och den väg som väljs och de instrument som har valts fungerar inte på det sätt som jag tror att dagens och morgondagens svenskar är betjänta av.